Herr talman! I det betänkande från justitieutskottet som kammaren nu debatterar behandlas en rad motioner med yrkanden som berör det straffrättsliga påföljdssystemets utformning och innehåll. Låt mig först säga att jag är något förvånad över att det till utskottsbetänkandet fogats hela nio reservationer. Med tanke på att det för närvarande pågår ett omfattande beredningsarbete och reformarbete med utgångspunkt i bl.a. frivårdskommitténs betänkande och det nyligen avgivna betänkandet från fängelsestraffkommittén, borde utskottet ha kunnat enas om att avvakta det pågående beredningsarbetet. Det brukar ju vara den princip som utskotten följer när det gäller utredningsoch reformarbete. Riksdagen kommer på grundval av de berörda kommittébetänkandena, remissutfallet och regeringsberedningen att inom loppet av något år få ta ställning till en, efter vad jag förstår, ganska genomgripande förändring av påföljdssystemet. Jag skulle egentligen kunna stanna vid att yrka avslag på samtliga reservationer med hänvisning till det pågående reformarbetet, men eftersom diskussionen har tagits upp här i kammaren, skall jag något beröra vad som har sagts här och i de reservationer som har avgivits med anledning av utskottets betänkande. Innan jag gör det vill jag emellertid nämna några av utgångspunkterna för det reformarbete som nu pågår. Björn Körlof har visserligen redan sagt det, men jag vill ändå än en gång understryka att huvuduppgiften för kriminalpolitiken är att motverka brottsligheten. Något annat vore ju konstigt. Man måste dock vara medveten om att straffsystemet i detta avseende inte är ett särskilt effektivt instrument. För detta talar erfarenheter från både Sverige och utlandet. Det finns inte någon koppling mellan stränga straff och låg brottsnivå. I själva verket torde sådana faktorer som hög upptäcktsrisk och snabbhet i det rättsliga förfarandet ha större betydelse för effekten av brottsbekämpningen. Detta underströk också Björn Körlof. Jag tror emellertid att man på ganska goda grunder kan slå fast att brottsutvecklingen huvudsakligen styrs av faktorer som är oberoende av straffsystemet. En medveten kriminalpolitik måste således vidga perspektivet utanför straffsystemet. Vad som krävs är brottsförebyggande åtgärder i vidsträckt bemärkelse, alltså reformer inom familjepolitiken, arbetslivet, fritidsverksamheten och sociala åtgärder för att minska drogmissbruk och utslagning. Det gäller att pressa tillbaka arbetslösheten och kanske särskilt ungdomsarbetslösheten. Men det gäller också att genom mer traditionella brottsförebyggande åtgärder som tekniskt skydd minska antalet tillfällen där brott kan begås. Naturligtvis har också den traditionella kriminalpolitiken, den som rör straffsystemet och dess tillämpning, betydelse för efterlevnaden av de straffrättsliga normerna. Det är dock knappast graden av repression som har betydelse utan snarare kriminaliseringen av ett visst beteende, stor upptäcktsrisk och snabbhet i samhällets reaktion. Ett ökat användande av fängelsestraff är således inte ett verksamt medel när det gäller att minska brottsligheten eller ens motverka en ökning av denna. Utgångspunkten för det reformarbete som pågår är också att eftersträva en viss minskning av användandet av fängelsestraffet och finna alternativa påföljder till frihetsstraffet. Detta gäller inte minst från humanitär synpunkt. Starka skäl talar för en begränsning av användandet av fängelsestraffet. Det är numera ganska allmänt erkänt att ingen blir bättre av frihetsstraff. Frihetsstraffet motverkar sitt syfte också genom att de dömda ofta är sämre ställda — t.ex. i fråga om arbete och bostad och i fråga om möjligheter att vinna medmänniskors förtroende och erkännande — när de kommer ut från anstalten än de var före domen. Dessutom fungerar anstalterna ofta, om jag får uttrycka det så, som skolor i brott. De förstärker och bygger upp en kriminell identitet. Fängelsestraffkommittén, som åberopats i debatten här och som nyligen avlämnat sitt betänkande, har haft det här synsättet som utgångspunkt för sitt arbete. Det har tagit sig uttryck i förslag till förändringar i straffskalorna, förändringar som tar sikte på en försiktig sänkning av straffnivån. Arbetet har också inriktats på att anpassa de olika brottens straffvärde till ett mer modernt synsätt. Så t.ex. har fängelsestraffkommittén ansett att de rena förmögenhetsbrotten, utom skadegörelsebrotten, allmänt sett har ett alltför högt straffvärde medan däremot brott som riktar sig mot den personliga integriteten, främst våldsbrotten, har haft ett alltför lågt straffvärde och bör höjas. Den försiktiga sänkningen av den allmänna nivån på straffen som föreslås av fängelsestraffkommittén tar sig också uttryck i en utvidgning av bötesstraffets användningsområde. Fängelsestraffkommittén föreslår också slopande av halvtidsfrigivningen och övergång till obligatorisk två tredjedels frigivning. Dessutom framläggs en rad förslag om påföljdsval och straffmätning. Återfallets betydelse behandlas också av kommittén. Också en rad andra för det straffrättsliga påföljdssystemet väsentliga frågor tas upp i kommitténs digra betänkande. Herr talman! Jag har velat ge den här allmänna bakgrunden till det reformarbete som nu pågår och som har sin tonvikt främst i regeringskansliet. Kammaren får tillfälle att utförligt återkomma till de här frågorna både i anslutning till att vi skall behandla förslag med anledning av frivårdskommitténs betänkande och när vi skall behandla propositionen med anledning av det betänkande som fängelsestraffkommittén avlämnat. Jag går över till att något kommentera de reservationer som har avgivits till utskottets betänkande. I reservation 1 av Björn Körlof m.fl. moderater i utskottet sägs att riksdagen bör ge regeringen till känna vad som anförts i reservationen om att allmänpreventionen skall ges en framträdande roll i straffsystemet. Synen på de olika preventionsteorierna är naturligtvis av stor betydelse för utformningen av ett straffsystem. Fängelsestraffkommittén har fört ett utförligt resonemang om de olika preventionsteorierna. Allmänpreventiva överväganden, säger man, har en grundläggande betydelse för beslut om kriminalisering av en viss gärning. Däremot menar kommittén att när beslut fattats om att ett visst handlande skall kriminaliseras har de allmänpreventiva resonemangen inte särskilt stor betydelse när det gäller frågan om vilken straffskala som skall knytas till brottet. Brottens straffskalor bör enligt kommittén i stället baseras på brottens svårighet eller förkastlighet. Fängelsestraffkommittén har här anlagt ett synsätt när det gäller allmänpreventionen som stämmer väl överens med vad som framhållits i den kriminalpolitiska debatt som nu har förts under några års tid. Mot bakgrund av att dessa frågor nu är föremål för remissbehandling finns det, menar jag, ingen anledning för riksdagen att göra något uttalande i den riktning som förespråkas i reservation 1. Frågan om villkorlig frigivning behandlas i tre reservationer. Jag konstaterar att de borgerliga partierna har tre helt olika linjer när det gäller synen på den villkorliga frigivningen. De nuvarande reglerna för villkorlig frigivning, som innebär villkorlig frigivning efter halva avtjänandetiden för merparten av de dömda, har utsatts för ganska stor kritik i den kriminalpolitiska debatten. Reformen beslutades ju i ganska stor och bred politisk enighet. Men det ligger onekligen en del i den kritik som har framförts. På många håll har den uppfattningen hävdats att åtminstone huvuddelen av de av domstolen avmätta straffen bör verkställas på det sätt som man normalt föreställer sig, nämligen i anstalt. Även särregleringen, med sin individuella återfallsbedömning, kan på goda grunder ifrågasättas. Det har varit möjligt för fängelsestraffkommittén, vid översynen av straffskalorna, att lägga fram ett förslag som innebär en annan form av villkorlig frigivning utan att för den skull straffen skärps. Kommitténs förslag innebär som bekant obligatorisk villkorlig frigivning efter två tredjedelar av anstaltstiden. I reservation 2 av moderaterna i utskottet föreslås att den villkorliga frigivningen i princip slopas. Det är bara i enskilda fall, som en belöning för gott uppförande, som det enligt moderaterna bör komma i fråga att tillämpa frigivning. Moderaterna vill i sin reservation att riksdagen skall göra ett uttalande i den här riktningen. Jag vill till det säga att jag tycker att det är något märkligt att man nu vill föregripa det remissarbete och beredningsarbete som pågår med anledning av kommitténs betänkande. Med hänvisning till att frågan är under beredning yrkar jag avslag på reservation 2. Jag skulle kunna använda samma motivering för ett yrkande om avslag på den folkpartistiska reservationen, men jag måste nog ta litet tid i anspråk när det gäller den, för jag tycker att den är ännu märkligare än den moderata reservationen. Folkpartisterna föreslår nämligen att kammaren omedelbart skall begära en beställning, som innebär en obligatorisk två tredjedels frigivning, och det innan kammaren har möjlighet att ta ställning till fängelsestraffkommitténs betänkande om propositionen med anledning av översynen. Detta skulle innebära omfattande budgetmässiga konsekvenser, och det skulle framför allt — vilket kanske är allvarligare — leda till en avsevärd straffskärpning i förhållande till nu gällande praxis. Det skulle leda till ett väsentligt ökat behov av anstaltsplatser. De utdömda strafftiderna skulle i ett enda slag öka med 30 96. Jag måste ställa två frågor till folkpartiets talesman Karin Ahrland. Har folkpartiet i sitt budgetalternativ tagit upp medel för byggandet eller ianspråktagandet av det antal anstaltsplatser som blir erforderligt, om folkpartiets förslag i det här avseendet skall genomföras, eller anser kanske folkpartiet att det finns ett utrymme att öka budgetunderskottet? Den andra frågan är: Anser folkpartiet att vi av kriminalpolitiska skäl behöver skärpa straffen? I så fall tycker jag att man skall säga det rakt ut i debatten. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 av de centerpartistiska ledamöterna i utskottet föreslås en tredje variant av villkorlig frigivning. Man menar att det skall vara ett system för två tredjedels villkorlig frigivning men att den villkorliga frigivningen skall vara fakultativ. Med samma motivering som jag yrkar avslag på den — Prot. 1985/86:154 moderata reservationen yrkar jag avslag på den centerpartistiska. Jag anser 28 maj 1986 att kammaren har anledning att avvakta det reformarbete och det beredningsarbete som pågår. I reservation 5 av Gunilla André och Elving Andersson berörs frågan om straffen för våldsbrott. Reservanterna vill att riksdagen nu skall ta ställning mot fängelsestraffkommitténs förslag till straffskalor för dessa brott och då särskilt straffskalan för misshandelsbrott. Det sägs i reservationen att fängelsestraffkommittén föreslagit en sänkning av straffen för misshandel. Detta reagerar reservanterna mot och vill att riksdagen skall uttala sig mot fängelsestraffkommitténs förslag i dessa delar. För det första vill jag säga att jag, precis som när det gäller de övriga reservationerna, tycker att det är konstigt att man bryter ut en sådan här bit ur ett stort komplex och vill att riksdagen skall göra uttalanden, när det nu pågår ett brett översynsarbete och ett brett remissarbete. För det andra vill jag något i sak bemöta det påstående som görs i reservationen och som kan tolkas som att fängelsestraffkommittén har sett milt på våldsbrottsligheten. Så är långt ifrån fallet. Ett genomgående drag i fängelsestraffkommitténs syn på de här frågorna är att man förordar en sänkning av förmögenhetsbrottens straffvärde men en skärpning av straffvärdet när det gäller våldsbrotten. Grundinställningen har varit att lagstiftaren genom straffskalan för misshandel skall göra klart att våldshandlingar som riktar sig mot andra människor hör till de brott som samhället synnerligen kraftigt tar avstånd ifrån. Det som möjligen har förlett reservanterna till den bedömning de har gjort är att förslaget från kommittén öppnar möjligheten att döma till lägst 100 dagsböter när det gäller normalgraden av misshandel. Men införandet av böter i straffskalan för normalgraden av misshandel innebär inte att fängelsestraffkommittén ser mindre allvarligt på misshandelsbrottet. Ett högt bötesstraff, som det här kan bli fråga om, är en kännbar påföljd. Det har dessutom inte de skadeverkningar som ett fängelsestraff normalt har. Det föreslås också en höjning av högsta antalet dagsböter, en icke oväsentlig sådan höjning. Övergång till höga bötesstraff avses enligt kommittén bara ske för en mindre del av misshandelsfallen. Det gäller framför allt sådana fall som för närvarande hamnar på nivån fängelse i en månad eller kortare tid. I flertalet av dessa fall dömer man för närvarande till villkorlig dom jämte böter. Någon mer betydande övergång från fängelse till böter för misshandel blir det således inte fråga om enligt kommitténs förslag. Jag yrkar avslag på reservation 5. I reservationerna 6 och 7 behandlas frågor som har att göra med alternativa påföljder till fängelsestraffet. Det gäller villkorligt fängelse, och det gäller frågan om samhällstjänst. Utskottet har i flera sammanhang uttalat att det är viktigt att finna alternativ till frihetsstraffen och att en önskvärd minskning av frihetsstraffet bör kunna komma till stånd, om sådana alternativ kan skapas. Utskottsmajoriteten menar att det inte finns någon anledning för riksdagen att vidta några åtgärder med anledning av motionsönskemålen. Motivet I härtill är, som jag har varit inne på flera gånger, att det pågår ett brett 161 beredningsarbete av de här frågorna. Kammaren får ju möjlighet att återkomma till denna behandling, när vi har att ta ställning till en proposition med anledning av frivårdskommitténs betänkande. Dessa synpunkter gäller också reservation 8, som behandlar frågan om återfallens betydelse. Även den frågan har fängelsestraffkommittén behandlat, och den är nu föremål för remissinstansernas yttrande. Vi får möjlighet att återkomma till den frågan när propositionen blir föremål för behandling i kammaren. Därför yrkar jag också avslag på reservation 8. I reservation 9 föreslås att det, som jag uppfattat det, skall göras en ändring av gärningsbeskrivningen för grov stöld, så att inbrott alltid skall betraktas som grov stöld. Jag vill här erinra om att den domstolspraxis som utvecklas på området innebär att inbrottsstöld i en bebodd lägenhet i princip alltid bedöms som grov stöld. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 9. Herr talman!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

Herr talman! Lars-Erik Lövdén frågade varför vi har så många reservationer, när det pågår ett utredningsarbete och ett remissförfarande och en ganska stadgad princip brukar vara att man då avvaktar detta arbete. Skälet till detta är helt enkelt att i varje fall vi från moderaternas sida i fråga om några punkter har tänkt ganska länge och, får man lov att säga, har vår uppfattning färdig. En sådan uppfattning är att vi anser att den otroliga dumhet — jag brukar normalt inte ta till så kraftiga uttryck här i riksdagen — som regeringen gjorde när den 1983 införde de nya reglerna om villkorlig frigivning alldeles ohyggligt har komplicerat fängelsestraffkommitténs arbete och dessutom försvårat utskottets arbete. Om man inför halvtidsfrigivning och det samtidigt — vilket då var fallet — pågår en utredning som skall se över straffskalorna för i stort sett hela brottsbalken och dessutom en stor del av specialstraffrättens brott, är det klart att det blir komplicerat. Är tanken att man skall få ned straffnivån i samhället och inte använda frihetsstraff i så stor utsträckning? Det är möjligt att vi skall göra så — det kanske t.o.m. är bra ur allmänpreventiv synpunkt. Det viktiga kanske är att resurserna går till att hitta så många fler som möjligt av dem som begår brott. Är detta huvudsyftet, kan jag inte begripa varför regeringen ändrade reglerna för villkorlig frigivning. Nu står vi inför den situationen att fängelsestraffkommittén, obegripligt nog, föreslår att vi skall gå tillbaka till frigivning efter två tredjedelar av avtjänat straff. Hur skall allmänheten uppfatta ett sådant straffsystem och en regering som beter sig så inom straffsystemets ram att det för ena året skall ske frigivning efter halva strafftiden, andra året efter två tredjedelars strafftid, och när detta ibland är obligatoriskt och ibland fakultativt? Varför kan man inte hålla sig till den mycket enkla och grundläggande princip som säger att den dom som domstolen utdömer också skall avtjänas? Det är en mycket enkel och lättfattlig princip som envar förstår. Jag kan inte förstå varför man — det gäller även mina borgerliga medbröder —laborerar med olika förslag i fråga om detta. Det finns bara ett sätt som är principiellt rakt och enkelt. Det är att den dom som domstolen utdömer också skall avtjänas. Man kan tänka sig en liten ventil för gott uppförande, att de som under anstaltsvistelsen verkligen anstränger sig för att återgå till ett normalt liv skall kunna friges något tidigare. Men detta skall inte vara någonting som man på rak arm bara kan få. Jag förstår inte hur ni socialdemokrater resonerar i denna fråga. Lars-Erik Lövdén frågade också om straffsystemet var effektivt. Den frågan kan man ju ställa rakt ut i luften. Men motfrågan blir då, och det tror jag att Lars-Erik Lövdén håller med mig om: Vad händer egentligen om man tar bort straffsystemet? Jag tror att vi alla är överens om att det skulle bli sådana effekter att det blev väldigt svårt att leva här i samhället. Jag tror alltså att vi måste ha ett straffsystem och att vi är överens om detta. Det skall fungera effektivt, vara konsekvent och det skall fungera ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag tror inte att vi behöver diskutera detta. Jag nämnde att vi moderater hade tagit upp frågor om andra påföljder än fängelse, som man redan i dag kan konstatera inte fungerar bra, och dessa har vi tagit upp i två reservationer. Ordalagen i reservationerna är försiktiga, men vi pekar på möjligheterna att få några typer av påföljder att fungera mera effektivt. Det är i dag helt klart att upprepade domar som inte innebär någon egentlig reaktion från samhällets sida utan bara är ett papper med en varning inte fungerar. Det måste alltså vara en kännbar påföljd, som innebär att den enskilde upplever någon sorts obehag, och därför har vi laborerat med tanken på villkorligt fängelse och möjligheten att kombinera olika typer av påföljder, så att det verkligen upplevs som kännbart för den enskilde om han förbryter sig eller missbrukar det förtroende som domstolen har givit honom.
Herr talman! Låt mig först deklarera för Lars-Erik Lövdén — som klagar på bristande enighet i utskottets betänkande — att jag inte är av den uppfattningen att enighet absolut har ett värde i sig. Det är många gånger bra med enighet, men i dessa frågor tror jag inte att någon av oss som deltar i denna debatt kan slå sig för bröstet och säga att ”jag har den absolut bästa lösningen på dessa problem”. Vi måste ta denna debatt seriöst och säga oss själva, att när det handlar om frågor om brott och straff och tillrättaförande är det inte fråga om socialism eller marknadsekonomi, där vi är mycket fasta i vår tro, utan det är fråga om mänskligt beteende, där vi kanske måste vara litet försiktigare. Samtidigt tycker jag att Lars-Erik Lövdén bör inse att det kan vara ett värde i sig när vi reserverar oss trots att det pågår utredningsarbete, som det gör på så många områden, därför att det visar åt vilket håll vi lutar, i vilken riktning vi vill att reformarbetet skall drivas. Det är det vi försöker visa när vi reserverar oss i viktiga frågor. Vidare några ord med anledning av att det finns tre olika reservationer om den villkorliga frigivningen. Låt mig bara påpeka att det råder fullständig enighet — kanske t.o.m. med socialdemokraterna — om att det nuvarande systemet faktiskt är en ”flopp”. Det råder också enighet bland de tre borgerliga partierna om att vi bör göra någonting åt detta snart. Jag vill säga till herr Körlof att det i dag är systrar och inte bröder som han debatterar med på den borgerliga sidan. Lars-Erik Lövdén ställde två frågor till folkpartiet. Jag kan glädja honom med att det i vårt budgetförslag finns 15 miljoner anslagna till förslaget på denna punkt. Jag åberopade i mitt inledningsanförande att jag hade en debatt med hans syster för 14 dagar sedan, när jag berättade vad vi skulle göra med våra 15 miljoner, nämligen återgå till villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden. Det finns alltså konsekvens i detta förslag. Den andra frågan var om folkpartiet hade kriminalpolitiska skäl för vårt förslag. Ja, herr talman, vi har tyvärr det. Även dem åberopade jag förra veckan, och jag kan gärna ta fram protokollet och läsa upp de exakta siffrorna. Talmannen nickar inte utan ruskar på huvudet — jag förstår honom, och jag hänvisar Lars-Erik Lövdén till protokollet. Till sist vet jag att inbrottsstöld i bebodd lägenhet enligt praxis anses som grov stöld. Men det finns också lägenheter där folk bara bor tidvis, och vad inbrottstjuvar åstadkommer där kan vara ett lika stort ingrepp i integriteten som det är i en vanlig stadslägenhet. Därmed, herr talman, står jag fast vid våra reservationer.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén tyckte att reservationerna var onödiga, eftersom ett beredningsarbete pågår. Han tyckte att vi skulle avvakta detta beredningsarbete. Från centerpartiets sida har vi fogat dessa reservationer till betänkandet för att göra en markering beträffande vår inställning i de olika frågorna — kalla det gärna ett ord på vägen. Jag tycker inte att man från regeringspartiets sida skall se kritiskt på att vi gör ett sådant tillkännagivande i olika frågor. Det har nämligen inte så sällan förekommit att man från den socialdemokratiska minoritetsregeringen har tagit kontakt med oppositionspartierna för att efterhöra deras åsikter i olika frågor. Lars-Erik Lövdén sade att ingen blir bättre i fängelse. Jag tror inte heller att någon som kommer ut från en fängelsevistelse är en bättre människa. När vi då har denna gemensamma syn ser jag fram emot att vi kommer att få ett förslag från regeringen i vilket man föreslår en försöksverksamhet med samhällstjänst. Avsikten med vårt förslag är nämligen att man i vissa fall skall komma ifrån den nedbrytande fängelsevistelsen och i stället ha alternativet med samhällstjänst. Beträffande vår reservation 5 om straff för våldsbrott säger Lars-Erik Lövdén att socialdemokraterna vill införa böter i stället för fängelse i straffskalan för vissa misshandelsbrott. Jag tror emellertid att de flesta människor uppfattar en ändring av straffsatsen från fängelse till böter som att samhället ser mindre allvarligt på detta våld. Centerpartiet kan inte ställa upp på detta.
Herr talman! Karin Ahrland sade att enigheten inte har något värde i sig. 28 maj 1986 Jag tror inte att vi blir eniga i sakfrågan — det har jag svårt att föreställa mig. Vi socialdemokrater kommer naturligtvis inte att bli eniga med folkpartiet om en straffskärpning på 30 26. Det är ju den reella innebörden i den folkpartistiska reservationen om villkorlig frigivning. Jag ställde två frågor i mitt huvudanförande med anledning av denna reservation. Jag har fått ett klart svar på den ena frågan, men ett på den andra mindre tillfredsställande svar. Det som är mindre tillfredsställande gäller de ekonomiska aspekterna. Karin Ahrland säger att man har tagit upp 15 milj.kr. i sitt budgetalternativ. Karin Ahrland, jag tror inte att 15 milj.kr. är nog när det gäller att öka antalet anstaltsplatser så att det tillgodoser det behov som blir följden av en 30-procentig straffskärpning. Ni säger i er reservation att det ankommer på regeringen att i tilläggsbudgeten ta upp ett anslag som är tillräckligt omfattande. Men jag har inte fått riktigt klart för mig hur finansieringen av detta skall gå till. På den andra punkten fick jag ett klart svar, nämligen att folkpartisterna vill ha en straffskärpning och att man tycker att det är kriminalpolitiskt motiverat. Det är ett ganska rejält besked i denna debatt. Man får nästan konstatera att folkpartiet tillhör riksdagens blodtörstigaste parti när det gäller tillämpningen av fängelsestraff. I detta avseende ställer jag Karin Ahrland till höger om Björn Körlof. Jag tror inte att vi kan uppnå enighet i sakfrågan. Däremot tror jag att det hade varit av värde om vi hade kunnat behålla den praxis som tidigare har rått i utskottet, nämligen att man inte skall sakbehandla motionsönskemål av det slag vi nu har haft att ta ställning till, om det pågår ett reformarbete. Det pågår, Björn Körlof, ett mycket aktuellt reformarbete. Kammaren kommer inom det närmaste året att få ta ställning till propositioner som rör hela det straffrättsliga påföljdssystemet. Därför tycker jag att det är anmärkningsvärt att man nu bryter ut vissa delar av det omfattande arbetet och kräver att kammaren skall ta ställning på konkreta punkter — utan att vi har kunnat se helheten. Jag trodde alltså att det var av värde att bibehålla den praxis som har rått i utskottet. Det är något annat om vi sedan inte blir eniga i sak. Låt mig beröra den villkorliga frigivningen. Det finns tre olika lösningar därvidlag från borgerligt håll. Jag tycker att det är märkligt att ni lägger fram tre olika förslag med helt olika lösningar beträffande villkorlig frigivning. Jag måste ta upp en sak, Björn Körlof, när det gäller den villkorliga frigivningen. Ni säger i er reservation att det finns behov av att i enskilda fall kunna medge villkorlig frigivning. Vi har inte fått något förslag till hur den frågan konkret skall lösas. Det har moderaterna inte presenterat — varken i anslutning till det här betänkandet eller i anslutning till den reservation som moderaterna avgav i anslutning till fängelsestraffkommitténs betänkande. Ni vill tydligen inte avskaffa den villkorliga frigivningen, eftersom ni säger att den bör kunna finnas som en belöning för skötsamhet på anstalt. Ni vill således behålla någon form av villkorlig frigivning, men ni har inte presenterat hur den skall se ut mer konkret. Jag yrkar än en gång avslag på reservationerna och bifall till utskottets 165 hemställan.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén klagar över att vi reserverar oss innan utredningsarbetet och remissförfarandet är klart och proposition har lagts fram med anledning av fängelsestraffkommitténs arbete. Jag vill gärna påminna Lars-Erik Lövdén om att det egentligen var den socialdemokratiska regeringen som till stor del förstörde möjligheterna att åstadkomma en ganska bred enighet på detta område — just genom att för tre år sedan bryta ut den villkorliga frigivningen ur detta utredningsarbete. Detta har nu ställt alla andra partier inför ganska komplicerade frågor, eftersom den villkorliga frigivningen och dess effekt måste kombineras med ställningstagande till vilken straffnivå vi skall ha för olika typer av brott. Detta är den socialdemokratiska regeringen ansvarig för — inte vi. Om vi moderater har den principiella uppfattningen att man skall ha nettostraff — dvs. när domstolen dömer ut det straff som det står i brottsbalken eller specialstraffrätten att man skall dömas till, då skall man också avtjäna straffet. Vi tycker att det är konsekvent, rimligt, riktigt och mycket lättförståeligt. Det sätt på vilket regeringen har hanterat dessa frågor har komplicerat situationen för oss också. Vi vill inte höja den allmänna straffnivån i samhället. Vi tycker bara att straffrätten skall fungera konsekvent. Det är alltså ett resultat av den socialdemokratiska regeringens aktivitet att det har blivit på det här viset. Vi varnade för tre år sedan regeringen för att arbeta på detta sätt. Jag kommer särskilt ihåg att jag hade ett samtal med dåvarande justitieminister Rainer härom. Lars-Erik Lövdén frågar hur en moderat villkorlig frigivning i enskilda fall skall kunna utformas. Jag skall bara ge några exempel. Om en intagen har en sådan situation att han har möjlighet att komma ut i arbetslivet, att det fungerar bra med bostad och med de sociala förhållanden, att han har möjlighet att få ett arbete och kunna börja det, kan man tänka sig vid exempelvis ett ettårigt fängelsestraff att han får komma ut någon månad eller några veckor innan straffet helt går ut. Detta är för att han skall kunna komma in i arbetet och arbetsrytmen på ett rimligt sätt. Detta är bara ett exempel på hur man skulle kunna arbeta. Men det skall inte vara någonting som är obligatoriskt — att alla skall komma ut före en viss tid. Då stämmer inte domstolsdomen och brottsbalken med vad vi har tänkt oss när vi stiftar lag och utformar en straffskala. Det är synd att vi inte kan föra en rak debatt om den villkorliga frigivningen, som egentligen borde bort ur vårt system. Vi borde arbeta med raka straffskalor, med raka domar från domstolarna, med ett i princip fullföljt avtjänande av straff enligt domstolsdom. Jag tror att det skulle uppfattas som rejält och riktigt av allmänheten om vi arbetade på det viset.
Herr talman! Jag kan, för att återgå till frågan om anslagen, inte svära på att 15 milj.kr. exakt på öret är den summa som behövs. Men det är beloppet enligt de beräkningar vi har kunnat göra. Om Lars-Erik Lövdén hade lyssnat till föregående debatt hade han hört att det finns vissa svårigheter för oppositionspartierna att göra de exakta beräkningarna. Det väsentliga och det man bör ta fasta på är att pengarna finns. Vi har tänkt logiskt åt båda hållen.

Vi måste skydda medborgarna mot en ökad brottslighet, vilket har blivit fallet på grund av den här reformen.
Herr talman! Vi fick, Karin Ahrland, än en gång bekräftat att folkpartiet eftersträvar en väsentligt skärpt straffnivå. Resonemanget för oss nästan in på inkapaciteringstanken som ett medel att motverka brottsligheten. I sitt senaste anförande gjorde Björn Körlof den klara markeringen att moderaterna inte vill höja straffnivån. Men här har vi alltså en folkpartistisk talesman, som dessutom är utskottets ordförande, som säger att straffnivån måste höjas för att motverka brottsligheten. Det är inte heller en måttlig höjning av straffnivån som eftersträvas. I stället för 1,5 års fängelse skall det vara 2 år och i stället för 6 månader skall det vara 9 månader. Det är konsekvensen av den folkpartistiska reservationen. Folkpartisten i fängelsestraffkommittén var inte lika blodtörstig som Karin Ahrland. Ni får väl möjlighet att göra upp detta sinsemellan. Så åter till frågan om den villkorliga frigivningen, Björn Körlof. Jag konstaterar att ni vill ha en ordning med villkorlig frigivning. Ni säger att ni kan tänka er villkorlig frigivning, men den skall inte vara obligatorisk utan fakultativ. Den villkorliga frigivningen skall enligt moderaterna ges som en form av belöning för gott uppförande på anstalt. Det tycks vara huvudpoängen i er reservation. Mot det kan den sakliga invändningen göras att det kanske får till följd att välartade ekonomiska brottslingar och grova narkotikabrottslingar, som förmår föra sig på anstalt, kan bli villkorligt frigivna. De vanliga gråtjuvarna däremot, vilka kanske är inte så anpassliga på anstalten, skall inte komma i fråga för villkorlig frigivning. Det är en av invändningarna mot en fakultativ villkorlig frigivning. I synen på den villkorliga frigivningen i princip och i fråga om uppläggningen av den är folkpartiet och socialdemokraterna överens.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att peka på vad Lars-Erik Lövdén nyss sade, nämligen att det är viktigt att komma ihåg att vi talar om en obligatorisk villkorlig frigivning. På det sättet får den intagne veta exakt vad han eller hon har att rätta sig efter.

Herr talman! I debatten om det förra betänkandet, som just har avslutats, deltog tre av utskottets jurister. I detta ärende, som gäller anslag till brottsförebyggande rådet, är det fyra lekmän som skall delta i debatten. Det innebär inte att denna fråga har lägre dignitet, men det är mycket troligt att språkbruket blir litet annorlunda än vad vi nyss har åhört. Jag skall därmed gå in på frågan om anslag till BRÅ. Den traditionella brottsligheten har som bekant ökat kraftigt i vårt land. Det finns det exakt statistik på. Men vad man inte vet så mycket om är hur mycket denna traditionella brottslighet kostar samhället, enskilda och försäkringsbolag. Eftersom brottsoffrens ställning är en sida av saken som fått ökad aktualitet, inte minst genom de krav som moderata samlingspartiet ställt gång på gång under en följd av år, menar vi nu att det är dags att få grepp om hur stora de verkliga kostnaderna är. Trots allt har den som utsatts för brott i vårt land i dag en inte obetydlig grundtrygghet. Den kan ges inom ramen fört.ex. socialtjänst eller hälsooch sjukvård. Genom obligatoriska eller frivilliga försäkringar kan man också skydda sig ekonomiskt. Men det får inte glömmas att det betyder ökade kostnader i form av höga premier, som den enskilde själv får stå för. En drabbad kan också få skadestånd genom dom i en rättegång. Det finns t.o.m. möjligheter att genom stöd av brottsskadenämnden få ekonomisk gottgörelse från det allmänna för skada på grund av brott. Det kan tyckas vara en ganska ljus bild av läget som jag har tecknat, men bilden är faktiskt inte ljus. Där fattas väldigt mycket ännu, även om mycket har gjorts från det allmännas sida för att mildra verkningarna av begångna brott. Det är minst lika viktigt att veta vad den traditionella brottsligheten kostar samhället, drabbade individer och försäkringsbolag. Enligt vår uppfattning är det därför angeläget att få kostnadsaspekten närmare klarlagd, detta för att man med vägledning av sådana siffror också skall få ett underlag för att på bästa sätt utnyttja de totala samhällsresurser som tas i anspråk med anledning av brottslighet. Vi tror att man med ett sådant underlag också kan sätta in resurser där de bäst behövs. För att bedöma behovet av brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är det viktigt att ha tillgång till rättvisande siffror beträffande kostnaderna för denna form av brottslighet. Det är självklart att enbart siffror inte ger besked. Det gäller att också ta hänsyn till andra faktorers Prot. 1985/86:154 betydelse. Vi hävdar ändå att så länge man bara har diffusa begrepp om vad 28 maj 1986 denna brottslighet kostar har man också små möjligheter att bedöma resursbehovet. I den politiska debatten förekommer ofta mycket bestämda uppfattningar om vad den ekonomiska brottsligheten betyder för samhället. Omfattningen av dessa kostnader åberopas ofta som skäl för än kraftigare insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Däremot saknas uppgifter om den traditionella brottsligheten. I debatten har det förekommit olika bud om detta, bl.a. från departementschefen, som har gjort gällande att det kan röra sig om någon eller några miljarder per år. Det är enligt vår och flera kriminologers uppfattning en alldeles för låg siffra. Majoriteten i utskottet anser att det räcker att studera brottsstatistiken för att få en uppfattning, medan vi moderater anser detta otillräckligt och vill ha någon form av utredning eller forskning. Utskottsmajoriteten anför att det torde föreligga en rad svårigheter för att på ett tillfredsställande sätt beräkna de totala samhällskostnaderna för denna typ av brottslighet. Att dessa kostnader är mycket höga är utom allt tvivel, medger man emellertid. Utskottsmajoriteten medger att det i och för sig kan finnas ett större intresse för att närmare få klarlagt vilka kostnader den traditionella brottsligheten orsakar för det allmänna och för de enskilda, men man ställer sig tveksam till det moderata motionsyrkandet. Majoriteten menar också att kostnaderna för en sådan forskning ”torde vara tämligen resurskrävande”. Det framför man i betänkandet utan att egentligen ha en aning om resursbehovet. Vi reservanter menar att en analys inom förslagsvis BRÅ:s verksamhet mycket snabbt skulle ge ett besked om kostnadsaspekten för en kvalificerad forskning. Om en sådan sedan kan komma i gång, skulle med all säkerhet ett unikt och tidigare okänt material kunna bilda underlag för resursfördelningen inom kriminalpolitikens område. Jag yrkar bifall till reservation 1, som åtföljer justitieutskottets betänkande 36. I flera partimotioner har de tre borgerliga partierna fört fram krav på en ökad uppmärksamhet åt den som drabbats av brott och dennes situation. I ett par enskilda motioner har liknande krav förts fram. Utskottsmajoriteten uttalar sig mycket positivt att dessa frågor tagits upp i flera motioner. Först slår utskottet fast att man länge har ansett att ett brott främst är en angelägenhet mellan staten och gärningsmannen. Intresset har därvid huvudsakligen fokuserats på gärningsmannen och hans situation. Nu har, senkommet kan man tycka, också brottsoffren fått ökad uppmärksamhet. Det är enligt utskottets mening angeläget att man i ett land, som önskar ha ett väl fungerande och av allmänheten respekterat rättsväsende, inte glömmer bort målsägandens intressen. Inte minst allmänhetens sviktande tilltro till vårt lands rättssäkerhet, som man kunnat konstatera under senare tid, har med all säkerhet medverkat till att man nu börjar intressera sig också för dem som drabbas av brott. Det får inte tillgå på det viset att ett brottsoffers berättigade krav på t.ex. stöd vid rättegångar viftas bort. Detta är enligt vår uppfattning särskilt viktigt när brottsoffren är kvinnor, barn och äldre. 169 Som jag inledningsvis nämnde finns redan ett skyddsnät för brottsoffer, och flera åtgärder har aviserats vilka också är värda ett erkännande. Vi reservanter menar att en hel del återstår att göra för att stärka brottsoffrens ställning. Vi ser helst att en samlad lösning presenteras och att den vetenskapliga forskningen stärks. Jag yrkar därmed bifall till reservation 2.

Herr talman! Till det här betänkandet har Karin Ahrland och jag, tillsammans med de övriga borgerliga ledamöterna i utskottet, fogat en reservation som gäller offren för brott. Ytterst är det fråga om att stärka rättssäkerheten i vårt samhälle, om samhällets skyldighet att värna medborgarnas liv och egendom. Naturligtvis är det så, som det också sägs i betänkandet, att det först och främst för det allmänna gäller att förebygga brott. Det är vi totalt ense om. Men mer måste göras för dem som blir utsatta för brott. Och tyvärr måste vi konstatera att antalet anmälda brott bara ökar och att uppklaringsprocenten för dessa brott sjunker. Endast ungefär en av tio inbrottsstölder klaras upp. Även våldsbrotten ökar alarmerande: med över 40 26 under den senaste tioårsperioden. Herr talman! Sådana här siffror gör att medborgarnas tilltro till samhället som garant för skyddet av liv och egendom naggas i kanten. De som blir bestulna, rånade, våldtagna eller misshandlade blir också skadade, skrämda och far illa. Och deras situation har tidigare inte tillräckligt beaktats. De kan sägas tillhöra vad vi i folkpartiet kallar de glömda i Sverige. Det som har gjorts för dem räcker inte till, därom är utskottet enigt. Skillnaden mellan den socialdemokratiska majoriteten i utskottet och oss reservanter ligger däri, att majoriteten nöjer sig med att konstatera att en del ändå har gjorts, särskilt för kvinnor som har utsatts för sexuella och andra övergrepp, att vissa åtgärder är under utredning och att andra skall utredas. Detta är gott och väl, men i reservationen vill vi att arbetet med att stärka brottsoffrens ställning skall påskyndas. De har väntat länge nog. Den ekonomiska gottgörelsen är inte oviktig. Ett utdömt skadestånd stannar dock ofta i verkligheten på papperet, då gärningsmannen många gånger saknar ekonomiska tillgångar. Privata försäkringar eller ersättning från brottsskadenämnden räcker inte till för att täcka de ekonomiska skadorna. Men viktigast, herr talman, är säkert det personliga stödet och den personliga hjälpen till brottsoffret, liksom den rättsliga hjälpen vid en rättegång eller i andra rättsliga sammanhang. Det är just när det gäller frågorna om rättsligt biträde och förstärkt personligt och ekonomiskt skydd som vi vill ha fram förslag, så att riksdagen kan fatta beslut under riksmötet 1986/87. Sist men inte minst påpekar vi i vår reservation nödvändigheten av vetenskaplig forskning om brottsoffrens situation, ett område som det har forskats mycket litet på i Sverige jämfört med i många andra länder. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i justitieutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! I den kriminalpolitiska debatten har man under senare år framför allt uppehållit sig vid brottet och brottslingen, medan mycket litet intresse har ägnats åt brottsoffren och deras situation. Vi tycker från centerns sida att det nu är dags att ändra på detta förhållande och sätta brottsoffren i centrum för den kriminalpolitiska debatten. Herr talman! Med hänvisning till kammarens ansträngda arbetssituation och den sena timmen vill jag bara helt kort yrka bifall till reservation nr 2 i betänkandet. När det gäller motiveringen härför hänvisar jag till motion 1985/86:Ju614 av Karin Söder m.fl. Låt mig, herr talman, bara framhålla att denna reservation är ett uttryck för den otålighet som vi nu känner i denna fråga. Vi vill att det äntligen skall hända någonting som hjälper och stärker brottsoffren i deras situation.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av anslag till brottsförebyggande rådet har justitieutskottet haft att behandla sex motioner. I en av dem begär motionärerna en utredning om samhällets totala kostnader för den traditionella brottsligheten. I en annan motion tar man upp fördelningen av forskningsresurserna. I de andra motionerna krävs åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning. Utskottet är helt enigt om att anslå ett reservationsanslag på 3 miljoner till BRÅ. Utskottet är också enigt om att avstyrka motionen om en annan fördelning av BRÅ:s forskningsresurser. Motionskravet på forskning om samhällets totala kostnader för den traditionella brottsligheten avvisar utskottet. Man gör det med den motiveringen att det föreligger en rad svårigheter att på ett tillfredsställande sätt beräkna dessa kostnader. Utskottet anser också att det är olyckligt att koncentrera insatserna på sådan forskning som avser de rent ekonomiska skadeverkningarna och samhällskostnaderna. En dylik forskning skulle vara mycket resurskrävande, vilket Sven Munke tidigare har varit inne på. Utskottet anser vidare att det finns motsvarande önskemål om forskning rörande också andra faktorer att beakta vid en bedömning av behovet av brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser. Om sådan forskning skulle ske inom ramen för BRÅ:s forskningsanslag, som är intecknat av andra forskningsuppgifter, skulle dessa i så fall ställas åt sidan. När det gäller motionskraven om ökade insatser för att stärka brottsoffrens ställning har det i justitiedepartementet under det senaste året tagits initiativ som borde tillfredsställa motionärerna. Departementet gav för något år sedan BRÅ i uppdrag att kartlägga behoven av insatser på detta område. BRÅ har i en promemoria i början på detta år redovisat arbetet i en probleminventering, benämnd Stöd och hjälp åt brottsoffer. I enlighet med ett regeringsbeslut den 27 februari 1986 har promemorian lämnats till rikspolisstyrelsen, som fått i uppdrag att efter samråd med riksåklagaren och domstolsverket närmare överväga förslag till åtgärder. Regeringen har också uppdragit åt BRÅ att genomföra en fördjupad undersökning om bl.a. brottsofferjourer, sammanträffanden mellan offer och gärningsmän samt särskilda psykiatriska eller psykologiska behandlingsformer. Vidare redovisar justitieutskottet i betänkandet synpunkter som framförts av fängelsestraffkommittén och polisberedningen, som också tagit upp de frågor som behandlas i motionerna. Bl. a. föreslår polisberedningen åtgärder från polisen i form av rådgivning och stödverksamhet för brottsoffer. BRÅ har dessutom, som utskottet redovisat i betänkandet, prioriterat forskningsinsatser avseende brottsoffrens situation. Mot denna bakgrund anser jag det märkligt att de borgerliga ledamöterna i utskottet har fogat en reservation till betänkandet. Att, som reservanterna gör, begära att riksdagen skall ge regeringen till känna behov av åtgärder som redan vidtagits eller som bereds brukar vi avstå från i riksdagen. Man får en känsla av att reservanterna haft behov att markera att också de borgerliga partierna är intresserade av att åtgärder vidtas, men då borde de ha föreslagit något som inte redan är på gång. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2 samt bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 36.

Herr talman! Ingen vet faktiskt vad en forskning om resursbehovet skulle komma att kosta. Därför tycker jag det är litet nonchalant av Ulla-Britt Åbark att säga att denna forskning skulle dra stora kostnader. Jag sade också att BRÅ har stora möjligheter att mycket snabbt få fram hur mycket det skulle kosta. Först när man vet det kan man tala om huruvida det är fråga om stora eller små resurser. Ulla-Britt Åbark ironiserade också över att de tre borgerliga partierna är missnöjda med de åtgärder som regeringen vidtagit när det gäller brottsoffrens ställning. Men missnöjet är faktiskt befogat, eftersom mycket har aviserats men inte särskilt mycket har gjorts. Vi har dock gett ett erkännande för det som är gjort. Det här är frågor som har uppmärksammats över hela västvärlden. Inte minst Europarådet har intresserat sig för dem. Vi tycker därför att regeringen måste ta ett samlat grepp över problemen. Det är anledningen till att vi har reserverat oss.
Herr talman! Det är just därför att brottsoffren har fått vänta så länge som vi vill påskynda arbetet. Vi vill att riksdagen skall säga till att det nu måste komma fram förslag från olika håll, så att vi kan fatta ett beslut under riksmötet 1986/87. Brottsoffren har fått vänta länge nog.
Herr talman! För att börja med frågan om brottsoffrens ställning vill jag säga att den är oerhört viktig. Det tror jag att alla partier i riksdagen kan vara eniga om. Som vi har skrivit i betänkandet har frågan fått en ökad aktualitet både inom och utom Sverige, vilket också Sven Munke har påpekat. Sven Munke har även varit inne på att det finns ett bra skydd i Sverige i dag. Jag tror — om jag får uttrycka det så — att vi inte skall skynda för fort, utan vi måste ta reda på vilken hjälp som behövs innan vi sätter in åtgärder. Därför är det viktigt, som jag också påpekade i mitt anförande, att veta vilken form av hjälp brottsoffren behöver. Är det ekonomisk hjälp, psykiatrisk hjälp eller någon annan form av hjälp? Vi måste ta reda på detta först. Sedan till Sven Munke när det gäller den traditionella forskningen: Det finns, som vi konstaterat i betänkandet, inte någon officiell kartläggning av de totala kostnaderna. Jag kan som avslutning nämna att statistiska centralbyrån i sitt förslag till statistikförsörjningsprogram för återstoden av 1980-talet har aktualiserat frågan om kostnader orsakade av brott. Statistiska centralbyrån föreslår att man under budgetåret 1988/89 skall utarbeta en sammanställning av tillgänglig information om kostnader orsakade av brott. Det förslaget kommer att på vanligt sätt beredas regeringskansliet.
Herr talman! Det är rätt märkligt att man först på olika punkter avvisar vårt yrkande om forskning, och nu plötsligt pågår en sådan forskning. Jag tror att brottsförebyggande rådet har större möjligheter att utföra en sådan här forskning än vad statistiska centralbyrån har.

Fru talman! På nio år har den svenska varvsindustrin kostat de svenska skattebetalarna ungefär 35 000 milj.kr. Det innebär att i genomsnitt 4 500 kr. per varje invånare har gått till att stötta svensk varvsnäring. En vanlig tvåbarnsfamilj har alltså satsat ungefär 18 000 kr. under nio år av beskattade medel på att rädda den svenska varvsnäringen. Resultatet kan vi i dag i någon mån se tillbaka på. Vi har förlorat inte bara pengarna, de 35 000 miljonerna, utan vi har även förlorat den helt dominerande delen av de arbetstillfällen som pengarna var avsedda att rädda. Vi har dessutom förlängt det mänskliga lidande och den sociala oro som otrygga arbetsplatser, i ständig nedgång, hela tiden innebär. Vi har därutöver hela tiden koncentrerat stödet till de stora varvsregionerna, som också sammanfaller med två av de svenska storstadsområdena, Göteborg och Malmö. Industristödet har alltså i betydande omfattning inte gått till den svenska glesbygden eller till några bestående insatser utan till två storstadsområden med en i normala fall ändå någorlunda hygglig arbetsmarknad. Jag tror inte att någon i denna kammare kan helt svära sig fri från det ansvar som åvilar samtliga partier för den förda svenska varvspolitiken. Men jag tror att vi moderater ändå har anledning att ha litet mera rent samvete än många av våra kolleger. Jag har tidigare i denna kammare sagt att vi moderater så tidigt som 1978 ville lägga ned två storvarv, banta ned de resterande två storvarven kraftigt för att spara resurser, minska mänskligt lidande och använda pengarna på ett mera produktivt sätt för de svenska skattebetalarna och för sysselsättningen. Jag tror det är helt klart, om vi nu ser i backspegeln, att vi hade kunnat använda de pengar som förötts inom varvsindustrin på ett sätt som hade skapat flera varaktiga arbeten och en jämnare sysselsättningsstruktur över landet. Vi hade dessutom producerat färre båtar som hade hamnat i rederier av typ Zenit Shipping AB. Detta varvsrederi, ett rederi som ursprungligen tillhörde varven, har diskuterats här vid flera tillfällen. För tre år sedan begärde vi moderater att man omedelbart skulle avveckla Zenit Shipping AB för att minska statens risktagande och de framtida förlusterna. Vid den tiden hade en avveckling kostat mellan 1,2 och 1,8 miljarder kronor. I dag har vi totalt sett tillskjutit 5 miljarder kronor för att kunna rädda oss ur Zenit Shipping AB. I balansräkningen av 31 december 1982 kunde man även läsa att Zenit Shippings båtar då var värda eller bokade i ett värde av 3,5 miljarder. Vi har alltså satt in i denna rederigrupp väsentligt mer än vad båtarna var värda årsskiftet 1982-1983. Detta innebär ett stort underkännande av den fartygsspekulation Zenit Shipping AB trots allt har inneburit. Trots allt kan vi ändå se tillbaka på att det vi har förespråkat om en snabb avveckling av fartygsinnehaven under de senaste månaderna har kommit till stånd i betydande omfattning. Ett antal av de förslag som vi har lagt fram har alltmer börjat komma att uppfyllas. Det finns därför anledning att med viss tillfredsställelse se de sista stora försäljningarna ur Zenit Shipping AB, bl.a. till svenska redare, försäljningar som förhoppningsvis kan rädda en del av den sysselsättning som vi ändå har kvar i svensk rederinäring i ett annars mycket pressat klimat. Det som har gått fel med svensk varvspolitik och svensk stödpolitik har ju varit att en stor del av de pengar som har satsats har gått till stora företag i storstadsregionerna och inte till glesbygden eller till de mindre och medelstora företagen. Jag har själv haft förmånen att under 14 dagar i maj månad resa runt på längden och tvären i Bergslagen. Jag har då sett den förödelse som där har skett, med ett mycket stort antal industrinedläggningar, ett stort antal friställningar och relativt små insatser, jämförda med insatserna i storstadsregionerna i samband med varvsnedläggningar. Fru talman! Det vi har att behandla här i dag är ju ändå avvecklingen av varven, både Kockums och Uddevallavarvet, som har fått en mycket förmånlig behandling i jämförelse med många andra regioner som drabbats. Såväl Volvo som Saab har fått utomordentligt stora ekonomiska favörer — som jag inte på något sätt kritiserar dessa företag för att ha utnyttjat, tvärtom är det högst förståeligt. Däremot är det ytterst anmärkningsvärt att man ånyo satsar så stora belopp på storstadsregionernas sysselsättning i jämförelse med glesbygdens. Att låta Volvo och Saab få frisläppta investeringsfonder, som kan uppskattas till ungefär tre gånger så mycket som man investerar i resp. varvsort, kan enligt min uppfattnig icke vara korrekt. Att låta dessa företag få lokaliseringsbidrag, som tar en stor del av alla de lokaliseringsbidrag som skulle gå till varvsregionerna kan inte heller vara riktigt. När det i det ena fallet dessutom endast är det större företaget som får lokaliseringsbidrag över huvud taget och inga andra som etablerar sig på samma ort får det, är det också ytterst anmärkningsvärt. Såvitt jag minns var det 1979 som riksdagen antog lex Kockum. Den lagen innebar att man inte fick köpa ett rent pappersbolag och utnyttja gamla förlustavdrag. I dag medverkar regeringen indirekt, via Svenska Varv, till att såväl Saab som Volvo får köpa förlustavdragen via Uddevallavarvet och Kockums varv. Man köper inte bara pappersbolagen utan lägger också ned varvsområdena för att klara sig runt lex Kockum. Jag tycker det är beklagligt, för det innebär ånyo att man stöder stora företag i varvsregionerna, företag som man redan har gett avsevärda fördelar just för etablering i Uddevalla och Malmö. Däremot glömmer man de små företagen. Sedan förslagen har lagts på riksdagens bord har vi redan under denna vecka här i kammaren debatterat informationsgivning och näringslivets börskommittés rekommendationer med krav på information vid nyemissioner. Jag tycker det förtjänar att upprepas att när de statliga företagen kom till var det för att de skulle vara särskilt öppna och ge särskilt mycket information och insyn till såväl skattebetalare som allmänhet. Av vad vi i dag kan se i det nya emissionsprospekt som föreligger från Svenska Varv uppfyller det inte på långt när de minimikrav som näringslivets börskommitté uppställer för att godkänna ett nyemissionsprospekt. Det räcker inte med att man för utskottet redovisar materialet i efterhand. Det centrala är att man kan få en fri debatt i massmedia och med alla indirekta delägare i Svenska Varv som hela svenska folket de facto är. Detta är ännu mer besvärande när såväl näringsutskottet som riksdagsoch regeringsrepresentanter med darr på rösten har kritiserat de privata företagen och i synnerhet börsföretagen för bristande information och bristande hänsyn till allmänhet och allmän debatt när det gällt bl.a. nyemissioner. Man kan koppla vidare till den dagsaktuella debatten, där två av börsens stora företag är uppe i börsstyrelsen för eventuell avregistrering för bristande information — det gäller Volvo och Fermenta. Även här kan man knyta an till varvspropositionen, där det finns ett relativt sett grovt fel insmuget i handlingarna. Det påstås att en del av aktiekapitalet i Svenska Varv var förbrukat vid årsskiftet. Det stämmer inte överens med den årsredovisning som presenterats av Svenska Varv, där hela aktiekapitalet var intakt. Det innebär ett visst tvivel beträffande vad som verkligen har skett i detta sammanhang, och jag tycker det är beklagligt att riksdagen tvingas acceptera sådana förhållanden, som ändå så hårt kritiseras när det gäller börsföretag och privata företag. Det främsta argumentet för nyemissionen till Svenska Varv uppges vara att man vill återgå till en soliditet kring ca 25 96, för att få kraft och ekonomisk styrka att klara omstruktureringen. Jag vill då erinra om att det finns andra sätt att stärka soliditeten och den ekonomiska styrkan inom en företagsgrupp för att kunna klara en omstrukturering. Enbart borttagandet av såväl Kockums som Uddevallavarvet ur balansräkningen för Svenska Varv ökar i sig soliditeten i Svenska Varv. Om man dessutom, som mycket riktigt påpekas från Svenska Varv, ser till att få möjligheter, när valutaregleringen liberaliseras, att betala tillbaka en del utländska lån, kommer soliditeten att öka ytterligare i Svenska Varvkoncernen. När industriministern talar om att soliditeten återställs till ca 25 96, tror jag som extern bedömare att vi snarast kommer att få en soliditet i Svenska Varv efter liberaliseringen av valutaregleringen på ca 35 96, dvs. en utomordentligt stark bas för den fortsatta omvandlingen av Svenska Varv, ja, ent.o.m. onödigt stark bas. Men det finns även andra sätt att stärka Svenska Varvs soliditet för den fortsatta omvandlingen. Det är att försöka avyttra enheter och på det sättet dra in kapital till företagsgruppen, så att statskassan och skattebetalarna inte behöver belastas med nya åtaganden. Jag tycker därför att man skulle ha övervägt att inte köpa in det OTC-noterade företaget Generator för att samordna med Götaverken Energi AB. Man skulle kanske ha gått den motsatta vägen och i stället försökt avyttra vissa delar av Svenska Varvgruppen, för att på det sättet kunna generera kapital för det fortsatta riskåtagande som trots allt ligger kvar inom varvsgruppen. Jag har den uppfattningen att risken är utomordentligt stor, med den proposition som föreligger, att vi ånyo går mot ett nytt experiment med en stor statlig verkstadskoncern som kommer att vara utomordentligt expansiv och med skattemedel köpa ytterligare företag, detta efter det att varvsepoken har avslutats. Jag tycker att detta är en felaktig strategi, och det är den uppfattningen som vi i moderata och för övrigt borgerliga motioner gör oss till tolk för, när vi talar för att man skall sälja vissa delar av Svenska Varv för att finansiera den fortsatta avvecklingen och att regeringen, om kapitalbrist uppstår, har möjlighet att återkomma med ytterligare äskanden till kammaren, om det visar sig nödvändigt. Fru talman! Jag skall kort beröra reservationerna. I en av de reservationer som vi har fogat till det här betänkandet skriver vi om borgensåtagandet från varvsföretagen. Vi har begärt att man inte skall ha något borgensåtagande som drabbar varvsföretagen med mer än 10 96, även när det gäller Arendalsvarvet. Vi gör det med vår utgångspunkt att Arendalsvarvet inom rimlig tid bör ha förutsättningar att kunna privatiseras, och då bör man ha exakt samma villkor och förutsättningar som andra privata företag inom varvsnäringen. Vi har för övrigt mycket svårt att se vad regeringen i själva verket menar i sitt något otydliga förslag. Anser regeringen att Svenska Varv skall ha ett 25-procentigt borgensåtagande, eller vad är det man menar? När det gäller kreditgarantiavgifterna tycker vi att det är rimligt att dessa avgifter bör anpassas till den risk som tas för varje enskilt projekt. Små varvsföretag som tar hem order med tämligen säkrad betalning skall alltså inte behöva vara med och betala garantiavgifter för stora och riskfyllda projekt i samband med order tagna av större företag. Kreditgarantiavgifterna skall i stället mera direkt kopplas till det risktagande som görs från statsmaktens sida. Beträffande beräkningen av kontantstödet tycker vi att man möjligen kan försöka vara litet mer flexibel, detta med tanke på den utomordentliga betydelse som stödet kan ha för de mindre varvens möjligheter att kunna ta hem order i konkurrens med varv i våra grannländer, med deras olika regelsystem. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3,4,5,6, 7, 9 och 12. Från moderat sida har vi för avsikt att begära votering och rösträkning enbart beträffande reservation 1.

Fru talman! Vid riksdagens senaste större beslut om varvspolitiken, som fattades på våren 1983, gjordes innevarande år till ett slags kontrollstation när det gäller fortsatt stöd till varvsindustrin. Beträffande de särskilda insatserna för Svenska Varv utgick man från en strukturplan för koncernen som innebar att samtliga verksamhetsgrenar borde nå lönsamhet senast 1986. När det gällde de två sista stora nybyggnadsvarven, Kockums och Uddevalla, beslöt riksdagsmajoriteten om ett betydande kapitaltillskott, 2155 milj.kr. Inte minst mot bakgrund av de mycket omfattande subventioner som Svenska Varv fått tidigare krävde folkpartiet vid detta tillfälle att kapitaltillskottet skulle bli avsevärt lägre och att stödet därmed skulle vara ett avslutat kapitel. Detta skulle, menade vi, göra det nödvändigt med en längre gående nedskärning av kapaciteten än vad regeringen räknade med. Vi menade att Svenska Varvs ledning på rent företagsekonomiska grunder snarast borde anpassa verksamheten till situationen på marknaden. Detta var alltså vad folkpartiet ansåg på våren 1983. Men detta blev tyvärr inte riksdagens beslut. Hade det blivit det, hade vi fått en snabbare anpassning till marknaden, och statens kostnader hade kunnat minskas avsevärt. Nu tvingades ändå en sådan anpassning fram relativt snart. I mars 1985 fattades beslut om nedläggning av Uddevallavarvet. De bedömningar av den internationella varvsmarknaden som pekade på en förbättrad balans under andra hälften av 80-talet visade sig snart vara alltför optimistiska. Uddevallavarvet kunde inte ta hem någon order som var ekonomiskt försvarbar. Mindre än ett år senare tvingades Svenska Varv att besluta om avveckling av produktionen av handelsfartyg också vid Kockums. Inte heller där skulle det vara möjligt att nå det uppställda lönsamhetsmålet. Ja, så här är alltså situationen när vi nu på nytt har att ta ställning till ett regeringsförslag om varvsindustrin. Det framgår av gjorda marknadsöversikter, bl.a. att det med all säkerhet kommer att ta mycket lång tid, innan det blir balans mellan utbud och efterfrågan i varvsoch rederibranscherna. Överkapaciteten inom såväl världens varvsindustri som praktiskt taget alla sjöfartssektorer är överväldigande. Vi vet dessutom att den internationella varvsindustrins centrum förskjutits från de traditionella varvsländerna i Västeuropa till Fjärran Östern. Mot den här bakgrunden anser folkpartiet att neddragningen av varvsstödet måste fortsätta, och vi konstaterar med tillfredsställelse att också regeringen nu tvingas anpassa politiken till den kärva verklighet som lett till att den civila fartygsproduktionen vid Kockums avvecklas. I det här sammanhanget har vi från folkpartiet poängterat att Sverige nu måste öka sina ansträngningar, bl.a, inom ramen för OECD, för att nå överenskommelse om nedtrappning av varvsstödet också i andra länder. Utöver ställningstagandena till de allmänna riktlinjerna för varvsindustrin skall vi nu fatta beslut också på en rad konkreta punkter såväl beträffande statliga Svenska Varv som i frågor som berör de återstående privatägda varven. Först vill jag säga några ord om regeringens förslag att bevilja den statliga varvskoncernen ytterligare ett kapitaltillskott, nu med 950 milj.kr. Folkpartiet avvisar detta förslag. Regeringen menar att ett nytt kapitaltillskott är angeläget för att behålla Svenska Varvs finansiella styrka och därmed göra det möjligt att hålla koncernen samlad. Vi kan för vår del inte finna några bärande skäl till att staten, i egenskap av ägare, nu skulle medverka till att en ny stor industrikoncern byggs upp. Svenska Varv bildades för att svara för den nödvändiga anpassningen av branschen till ändrade förhållanden. När avvecklingen av de stora nybyggnadsvarven för handelsfartyg har klarats av finns det, enligt folkpartiets uppfattning, inte längre behov av en statlig varvskoncern. Vi kommer därför inte att ställa oss bakom att ett nytt Statsföretag — eller Procordia — tillåts växa fram. Det är uppenbarligen precis vad som håller på att ske. Vår inställning är att statens engagemang i Svenska Varv successivt bör minska och att de förluster som kan komma att uppstå i samband med den fortsatta avvecklingen av fartygsproduktionen i första hand bör täckas genom en utförsäljning av delar av koncernen. Som exempel har vi nämnt Götaverken Arendal, Calor-Celcius och Generator. De synergieffekter som man från regeringens och Svenska Varvs sida anser föreligga i en sammanhållen koncern har vi inte kunnat finna. Vi kan alltså inte ställa oss bakom regeringens förslag om ett kapitaltillskott i den föreslagna storleksordningen till Svenska Varv, och vi kan över huvud taget inte ställa oss bakom ett förslag om kapitaltillskott förrän regeringen noggrannare redogjort för koncernens möjligheter att täcka sina förluster genom en utförsäljning av vissa dotterbolag. Vi utesluter således inte att det kan visa sig ofrånkomligt med ett kapitaltillskott redan nästa budgetår. Men ett sådant måste då grundas på de förutsättningar för den fortsatta avvecklingen av Svenska Varv som jag har skisserat. I det här sammanhanget vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på den kritik vi haft anledning att rikta mot beslutsunderlaget i propositionen. Det är för övrigt inte första gången vi har tyckt att informationen i regeringsförslagen har varit bristfällig. För ett beslut om kapitaltillskott av denna storleksordning till ett statligt bolag borde man t.ex. lämna en utförlig redovisning av koncernens långsiktiga strategi och affärsidé. Vi saknar det i underlaget. Jag vill göra några kommentarer också till hur vi ser på problemen och möjligheterna i de sju kvarvarande mindre och medelstora varven. Jag säger medvetet ”möjligheterna”, därför att jag tror att man i flera av företagen har kapacitet att klara av den besvärliga marknadssituationen, bl.a. genom att man där kan anpassa sig till en förändrad efterfrågan på ett annat sätt än i en svårmanövrerad storkoncern. Jag har möjlighet att på nära håll följa verksamheten vid Falkenbergs Varv. Där arbetar man nu på ett mycket målmedvetet sätt för att hitta framkomliga vägar. Med sina ca 300 anställda är varvet en viktig del i kommunens näringsliv. En order på en polsk färja är i det närmaste klar — det återstår en del diskussioner med fartygskreditnämnden. Affären kommer att betyda sysselsättning vid Falkenbergs Varv i ungefär 18 månader för mer än halva arbetsstyrkan. Dessutom öppnar den vägen för en liknande order på en färja nr 2. Det är uppenbart att de mycket stora subventionerna till den statliga varvsindustrin har missgynnat de privatägda varven. Vi har fått konkurrenssnedvridningar, och det är de mindre varven som har kommit i kläm. De förändringar i varvsstödet, utöver dem som jag nämnt tidigare, som folkpartiet föreslår i reservationer till det här betänkandet — det gäller dels fartygskreditgarantierna, dels kontantstödet — grundar sig just på vår strävan att förbättra möjligheterna för de privatägda varven. Vi avvisar en generell höjning av kreditgarantiavgiften och vill att man i - stället anpassar den till kreditriskerna. Ett sådant system skulle framför allt innebära större rättvisa för de mindre varven, eftersom risktagandet för staten där är betydligt mindre. Vi har samma utgångspunkt — alltså att skapa rimliga konkurrensvillkor för de mindre och medelstora varven — när det gäller kontantstödet. Vi tycker det är befogat att ett sådant införs som komplement till det nuvarande räntestödet, men vi vill ge det en sådan utformning att inte den internationella ränteutvecklingen gör det verkningslöst. Låt mig slutligen, fru talman, bara säga några ord om den marintekniska forskningen. Jag tycker att det är angeläget att poängtera att den inte får bli eftersatt i ett läge där varvsnäringen har problem. Ja, det är faktiskt särskilt viktigt i den situationen, bl.a. för att undvika att sjöfartsnäringen också flyttas och följer med till de nya varvsnationerna. Den risken är uppenbar, om vi inte slår vakt om det kunnande som finns och utvecklar det. Och det här är viktigt, även om vi i en framtid skulle beställa våra båtar i Kina eller Korea. Vi får säkert anledning att återkomma i andra sammanhang till marinteknisk forskning och utveckling. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom. När det gäller insatserna i Malmöregionen kommer de för folkpartiets del senare att kommenteras av Kjell-Arne Welin.

Fru talman! Det finns en betydande samsyn hos de icke-socialistiska partierna vad gäller varvsfrågorna, och det finns ingen anledning för mig att här upprepa de ståndpunkter som folkpartiet och moderaterna har redovisat och där vår syn på frågorna är lika. Jag kommer därför att begränsa mig till några allmänna synpunkter och redovisa nyanser. Varvsfrågorna har ju under en lång tid och i flera avseenden varit en smärtsam följetong i Sveriges riksdag. Det är inte bara de stora beloppen på sammanlagt ca 35 miljarder som skattebetalarna satsat på varven som stämmer till eftertanke utan också slutresultatet, när vi nu ser hur vårt sista storvarv läggs ner. En epok i svensk industrihistoria avslutas. Tiotusentals människor har fått lämna sitt yrke utan att alltid få något likvärt i stället. Det finns ingen anledning att i dag fördjupa sig i vad som borde har gjorts annorlunda. Möjligen hade centerns mer radikala förslag 1983, att samla alla resurserna till ett enda storvarv, gjort det möjligt att Sverige även fortsättningsvis hade kunnat vara en skeppsbyggarnation på nivån handelsfartyg av större format. Även om vi i centern haft annan mening och andra förslag vid tidigare behandling av Kockums och Uddevallavarvet, måste vi acceptera att dagssituationen och det verkliga resultatet av den socialdemokratiska varvspolitiken gör det nödvändigt att i dag lägga ner Kockums för vad avser byggande av handelsfartyg. Vi kan samtidigt konstatera att det som sedan kvarstår av Svenska Varv är en ganska splittrad samling av företag, som dock var för sig, i mindre grupper eller tillsammans med andra företag kan ha rimliga för att inte säga goda framtidsutsikter. Det finns däremot enligt centerns mening ingen rimlig anledning att på sikt hålla samman dessa Vi i centern biträder förslaget om ett anslag på 950 milj.kr. Vi utgår nämligen från att man när det gäller Svenska Varv därmed får en möjlighet att göra en god rekonstruktion, att man på det sättet skapar förutsättningar för att på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt placera ut de olika företagen i miljöer där de har de största möjligheterna att bli till gagn för svenskt — Prot. 1985/86:155 näringsliv. Vi tror alltså att det finns kombinationer, möjligheter, fördelarav 29 maj 1986 Svenska Varv att som enskilda företag bli till betydligt bättre gagn för svenskt näringsliv, för det svenska folket. Vi menar att det är bättre än att hålla företagen kvar i en statlig koncern. Man bildade ju Svenska Varv därför att man trodde att man på det sättet skulle kunna reda ut problemen kring de stora skeppsvarven. Men den uppgiften har man nog inte avslutat på ett riktigt lyckat sätt. För den skull är det dock ingen mening att ha kvar en stor statlig koncern. Sedan några korta kommentarer till några av reservationerna. Den på senare tid snabbare avvecklingen av fartygsinnehavet i Zenit tycker vi i centern är bra. Vi har tidigare riktat mycket berättigad kritik mot såväl regeringens som riksgäldskontorets handläggning vad gäller garantiåtaganden m.m. inom Zenit. Vi i centern vill stryka dubbla streck under de privata varvens betydelse. Det är mycket viktigt att vi ger dem en chans, så att de i framtiden kan konkurrera på så lika villkor som möjligt — det gäller såväl mellan kvarvarande statliga varv som i förhållande till varv i omvärlden. Därför menar vi att kreditgarantiavgifterna, om nu dessa skall höjas, måste höjas på försäkringsmässiga grunder. Vi vill alltså inte ha en schablonartad höjning som gäller för alla. Det skulle komma att innebära en konkurrensnackdel för de små privata varven. Vi tycker att det är bra att kontantstödet införs. Men vi noterar den ojämlikhet som föreligger mellan propositionens förslag och t.ex. det sätt på vilket norrmännen hanterar den här frågan. Det är viktigt att man försöker åstadkomma en större likhet. I likhet med Christer Eirefelt vill också jag stryka under vikten av en fortsatt omfattande marinoch undervattensteknisk forskning. Vad gäller den insats som görs i Malmöregionen har småföretagen enligt centerns uppfattning inte prioriterats i erforderlig utsträckning. Vi hade velat att man betydligt mera lade tyngdpunkten just på satsningarna på småföretag. Vi tror att man på det sättet skulle kunna bygga upp en stabilare och en för arbetstagarna mera gynnsam struktur i Malmöregionen. Vi tycker att satsningen på en bilbro från Malmö är en felaktig satsning. Vi menar att en järnvägstunnel från Helsingborg är det alternativ som är till största gagn. Ett nej nu till en bro i Malmö innebär att man får en möjlighet att på ett rationellt och ett för kommunikationerna vettigt sätt satsa på förbättrade färjeförbindelser. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som P.-O. Eriksson och jag har medverkat till. Vi avser att begära votering när det gäller reservationerna 8 och 11.

Fru talman! Jag skall snabbt gå förbi moderaternas och folkpartiets programförklaringar i detta ärende. Det kan jag göra med hänsyn till att de presenterar samma gamla destruktiva politik som de alltid har fört; att riva ner mesta möjliga av statlig verksamhet, att inte ha något som helst konstruktivt program för framtiden och att bara söka ta ut så mycket fördelar 13 för det privata kapitalet som de bara kan. När jag har lyssnat på anförandena hittills tycker jag att det är höjden av hyckleri att man försöker sätta upp glesbygdens folk emot varvsarbetarna i Malmö och att det sker från ett partis sida som haft den mest destruktiva och minst generösa politiken gentemot glesbygdens befolkning. Det är också hyckleri när partier talar om de väldiga subventioner som har lagts på varvsindustrin, när vi vet att det är just dessa partier som vill ösa ut miljarder i subventioner och skatteprivilegier åt privata företagare, obesett, utan att ens kräva att de skall lokalisera sig i de regioner som har problem. De borgerliga har inte heller någon anledning att klaga över det i och för sig riktiga faktum att varvssubventionerna under årens lopp inte har varit särskilt konstruktiva, därför att mycket av dessa subventioner beslutades under den tid när de tre borgerliga partierna i diverse olika kombinationer hade regeringsansvaret. Det må vara Ivar Franzén obetaget att stryka dubbla streck under de privata varvens betydelse, men han bör erinra sig att industriministern från hans eget parti en tid sysslade med att stryka dubbla streck över de statliga varven. Jag skall efter dessa inledande preludier koncentrera mig på den industripolitiska kärnpunkten och det för framtidssynen viktigaste avsnittet; nedläggningen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums Varv. Denna nedläggning är en stor tragedi. Det är en generation varvsarbetares erfarenhet och kapacitet som här slås ut. Det blir i det vidare perspektivet en teknologisk och industriell förlust, vars betydelse man i dag i allmänhet inte ser. Jag skall inte utnyttja denna situation för några demagogiska angrepp på regeringen och dess industriminister. Jag vet hur hårt Thage Peterson har arbetat med denna fråga, vilka svåra beslut han har ställts inför och att han har haft en ärlig strävan att i krissituationen hjälpa Malmö, så långt han nu har kunnat i den kapitalistiska omgivning där han har måst verka. Mot denna bakgrund skall jag inte låta mitt anförande domineras av den inre förbittring som jag i dag delar med tiotusentals människor i Malmö. Jag vill för den skull med tydlighet säga till utskottets socialdemokrater och till regeringen beträffande Kockumsbeslutet: Jag tror att ni begår ett allvarligt misstag, och jag tror att detta om ett antal år kommer att visa sig också på ett bredare plan i svensk industriell och teknologisk utveckling. I det kommande industriella samhället får systembyggandet, dvs. förmågan att kombinera olika kapaciteter och kunskaper till större helheter, avgörande betydelse. Ett varv representerar just en sådan kapacitet, och ett varv kan, om det får leva och verka, utveckla många olika slag av systembyggande — inte bara fartygsproduktion. Gör ett land sig av med det sista av sin kapacitet på storvarvens område mister det en viktig byggsten i sin industriella framtid. Kvar blir ett tomrum, som inte bara i sig självt är negativt, utan som också får negativa följder inom en långt vidare sfär av verksamheter. Jag vill sätta allt detta i samband med en begynnande förändring i det internationella tänkandet på detta område som nu gör sig gällande. Man börjar se annorlunda på strukturomvandlingens problem. De framåtsyftande experterna på det internationella fältet är allt mindre benägna för den politik från de stora finansgruppernas sida som består i att riva ner och slå ut, för att i stället skynda till nya profitgivande områden. Den sortens strukturomvand — Prot. 1985/86:155 ling lämnar inte bara efter sig sociala problem. Den föröder också sådant som 29 maj 1986 man borde ha tagit vara på. Man skall inte göra sig av med avancerad, mångsidig kapacitet — man skall försöka utveckla den och föra över den i nya kombinationer. Man skall inte föra över kapabla människor i tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder eller förtidspensionering. Man skall i stället försöka ta vara på dem, därför att i den framtida industrin blir människans kapacitet långt viktigare än i dag. I detta perspektiv är det som nu förutsätts ske i Malmö oroande. En avancerad systembyggande industri med högt kunskapsinnehåll skall förödas. I dess ställe söker man sätta en industri med enklare typ av produktion, med mindre avancerat kunskapsinnehåll och med mindre förutsättningar att utveckla samband med andra verksamheter. Jag vill gärna fråga utskottsmajoriteten: Tycker ni att det i det långa perspektivet verkar riktigt och rimligt att ersätta ett statligt varv med en privat bilfabrik? Är det riktigt och klokt att öka landets redan stora beroende av bilism och bilproduktion? Tror ni att bilindustrin är en krisfri bransch de kommande åren, och tror ni att de utlovade arbetsplatserna i rimlig utsträckning kommer till stånd? Och hur stämmer allt detta med den trafikpolitik och miljöpolitik vi måste föra? Här visar nu alla tecken på, att bilismens kapacitet som transportmedel har nått ett slags tak. Dess tid har börjat rinna ut. Den är inte framtidens landtransportmedel. Det är järnväg och sjöfart i kombination som måste fram, om ett rimligt samband mellan trafikeffektivitet och miljö skall kunna komma till stånd. Och inför denna insikt skall vi lägga ned varv och tillskapa bilfabriker! Vi beslutade i riksdagen i fjol vid två olika tillfällen, att fram till 1990 föra över en godsmängd motsvarande 500 långtradare per dag till järnväg. Vi gjorde detta i insikt om att den expanderande bilismen är en allvarlig miljöfara. Och ovanpå detta skall vi i dag subventionera tillkomsten av en ny bilfabrik i landets mest tättbefolkade region. Dessutom lovar man åtminstone halvt om halvt malmöborna att de skall få en bilbro till Köpenhamn. Är detta klok politik? Är det rationellt? Är det uttryck för ansvar och logiskt sammanhang? Och är det i enlighet med den sorts industriella samhälle vi vill ha i framtiden? Det är väl ändå inte bilsamhället som skall vara arbetarrörelsens framtidsdröm. Det är, fru talman, alltid lättare att kritisera än att vara konstruktiv. Och det har naturligtvis sina särskilda svårigheter att vara konstruktiv, när man rör sig på områden, där man hittills satsat alldeles för litet kunskap och resurser på bekostnad av kortsiktigare tänkande och mer ytligt kommersiella intressen. Men det finns faktiskt alternativ — många och bra — till varvsnedläggning och bilfabrik. Sett i ett längre perspektiv är det nog också bättre alternativ för svensk industri och svensk handel. Både inrikestransporterna och framför allt kontinenttransporterna kräver för framtiden en lösning där järnväg och sjöfart arbetar i kombination. Får man fram förslag till systemlösningar kring dessa ting — då ligger både varv, järnvägar och deras leverantörer väl till för uppgiften. Och i Skånestäderna kan man det här med hamnar, sjöfart och järnvägstrafik. Och framtidsinrik 15 tade, kvalificerade systemlösningar på detta område är också något som intresserar andra länder. Det finns inom landets processindustri ett stort behov av nya modernare, mer energisnåla och ur miljösynvinkel bättre anläggningar. Det finns inom nyare branscher inom industrin ett behov och ett intresse när det gäller väl planlagda industrianläggningar, där organisatoriska fördelar kan göra sig gällande inom ramen för bra helhetslösningar. Också sådana systemlösningar är av intresse för ett varv. Men de kräver naturligtvis en planmässighet i förnyelsen av de gamla anläggningarna och ett medvetet val av lösningar. Nu har dock varvskrisen varat i så många år att ett sådant mer långsiktigt och medvetet synsätt borde ha framstått som nödvändigt. Man borde kanske också i det långsiktiga utvecklingsperspektivet fråga sig vad det är som en stad som Malmö är bra på. Malmö är bra på bl.a. samhälleliga verksamheter, på att ta till vara erfarenheter och finna lösningar inom hälsovård, på att bekämpa svåra sociala problem, på att planlägga och organisera socialt arbete. Sådan kapacitet är alltför mycket förbisedd i samhället, där på senare år den nyliberala kommersialismen har fått utbreda evangeliet att kommunala verksamheter är en belastning och att all vinst som inte består av pengar är ointressant. Men lösningar på hälsovårds-, lokaltrafiksoch sociala problem är också något som bidrar ekonomiskt till samhället och dess samlade resurser. Vi behandlade nyligen i riksdagen ett förslag om kommunal tjänsteexport. Det vore bra, om det begränsade tänkande som där kom till uttryck kunde vidgas och kommunerna få en egen, självständig roll i stället för att betjäna de privata exportörerna. Jag har, fru talman, med dessa korta påpekanden bara antytt att det finns helt andra utvecklingsvägar än de kortsiktiga och kommersiella som dominerat i de senaste årens debatter om varven och om den allmänna näringspolitiken. Dessa synpunkter finns utförligare utvecklade i vänsterpartiet kommunisternas aktuella motioner till årets riksdag. Jag går av tidsskäl inte mera i detalj in på dem. Avslutningsvis vill jag säga att det i dag utvecklas en rörelse bland befolkningen i Malmö. Det är en rörelse som riktar sig mot den nyliberala nedrivningspolitiken, mot det ytliga synsätt som vill bedöma en sektors lönsamhet enbart på basis av dess egna ekonomiska kalkyler utan att se vad den egentligen betyder för helheten, för människorna, för samhället och dess resurser.

Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 10 och 11.
Fru talman! Helt kort, efter Jörn Svenssons utfall mot de borgerliga 29 maj 1986 partierna i början på sitt anförande. Jag kan förstå att han som Skåneriksdagsman i samband med Kockums nedläggning gärna hyllar regionalpolitiken i form av kraftigt industristöd till storstadsregionerna och varvsstödet som uppbyggande och konstruktivt. Det gör inte jag. Industristödet till varven borde snarast liknas vid Judaskyssar.

Fru talman! Jag håller helt och hållet med Per Westerberg i det sista av hans omdömen. Jag vill också erinra honom om vilka tre partier det var som i regeringsställning ägnade sig åt att utdela den typen av Judaskyssar till de svenska varven. Om ni i stället hade följt de förslag som syftade till att ge ett varvsstöd som var konstruktivt och utvecklingsbefrämjande och kunde fogas in i ett långsiktigt och vettigt industripolitiskt tänkande, då hade situationen varit annorlunda. Men det ville ni inte vara med om. Moderaterna vill ju inte kyssa alls, de vill ju bara riva ner så att privatkapitalet skall få ett nytt kortsiktigt objekt att profitera på.
Fru talman! Inte bygger vi upp några företag via Judaskyssar, det är helt klart. Så mycket kan vi vara ense om. När det gäller varvspolitiken vill jag bara notera att vi för att vara i denna kammare har rent samvete. Vi är delaktiga, självfallet, men jag tror att Jörn Svensson är det väsentligt mera. Det vore bra om Jörn Svensson då medgav att industristödet till varven var misslyckat och att han indirekt varit med om att ge detta stöd i olika former. Det skulle fordras oerhörda resurser för att få varven att fortleva i framtiden.
Fru talman! Den enda kommentar jag kan göra till det och till denna utgjutelse om samveten är att vad jag har märkt från mina utgångspunkter är det vare sig i varvspolitiken eller i regionalpolitiken så att det moderata samlingspartiet över huvud taget har något samvete.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 34 behandlas proposition 120 om varvsindustrin och proposition 125 om utveckling av näringslivet i Malmöregionen, ett antal motioner som väckts med anledning av dessa propositioner och två motioner från allmänna motionstiden. Till betänkandet har fogats ett antal reservationer. Upplysningar och synpunkter i det här ärendet har framförts till utskottet av företrädare för Svenska Varv, de privata varven och ett antal institutioner. Sedan mitten av 1970-talet har varvsindustrin i Sverige varit i mer eller mindre permanent kris. Staten har lämnat stöd till branschen i en omfattning 17 som saknar motstycke när det gäller annan industri. I proposition 120 redovisas en beräkning av statens totala kostnader hittills. Denna beräkning slutar på 29 miljarder. Till detta kommer ytterligare 6 miljarder till följd av redan gjorda åtaganden. Antalet anställda vid varven har minskat från ca 30 000 år 1975 till knappa 10 000 vid senaste årsskiftet. Nedläggningarna av den civila fartygsproduktionen vid Uddevallavarvet och Kockums väntas innebära en ytterligare minskning av antalet anställda med ca 4 000. Det blir sammanlagt 6 000 varvsarbetare kvar i Sverige — 1 000 av dessa inom de privata varven. Detta har varit och är fortfarande en smärtsam process för de anställda och övriga inblandade. 1983 års varvsbeslut innebar ytterligare neddragningar av kapaciteten, bl.a. genom minskning av varvsstödets omfattning och antalet stödformer. Till grund för 1983 års beslut låg bedömningar av den internationella varvsmarknaden som pekade på en förbättrad situation under senare hälften av 1980-talet. I dag vet vi att bedömningarna var för optimistiska. Dåliga priser och stora kundförluster har under perioden lett till beslut om nedläggning av de två sista stora nybyggnadsvarven för handelsfartyg. Vid sidan av engagemanget i Svenska Varv och det generella varvsstödet har staten haft stora kostnader för redan producerade fartyg, bl.a. genom att kreditgarantier har fått infrias i samband med konkurser inom olika rederiföretag. Därtill kommer kostnader för avveckling av Zenits och Uddevalla Shippings fartygsinnehav. 1983 års beslut i varvsfrågan förutsatte att riksdagen efter 1986 års utgång skulle fatta ett nytt beslut i denna fråga. Regeringen har nu lagt fram ett förslag som omfattar tiden t.o.m. 1989. Konkret innebär förslaget att projektstöd i form av räntestöd och kreditgarantier enligt OECD-norm skall lämnas under perioden. Ett s.k. kontantstöd införs, och en höjning av kreditgarantiavgiften aviseras. Fru talman! Jag övergår nu till att kommentera reservationerna. I reservation nr 1 från de borgerliga partierna efterlyses ett klarare uttalande om total avveckling av stödet. Samtidigt säger man i reservationen att det är beroende av vilket stöd som utgår till viktiga konkurrentländer. Varvsstödet har trappats ned i och med 1983 års beslut. Dagens beslut innebär en ytterligare nedtrappning av varvsstödet. Vad som efterlyses i reservationen är alltså i stort sett det som sker. I reservationen efterlyses alltså inte någon annan politik på området än den som förslaget i propositionen går ut på. I reservation 2 yrkar vpk på fortsatt produktion av civila handelsfartyg vid Kockums. Utskottsmajoriteten kan inte biträda detta krav. Marknaden bedöms i dag vara om möjligt ännu sämre än när beslutet om nedläggning fattades. En fortsatt ”överbryggningspolitik” skulle enligt majoritetens mening enbart leda till ett mycket kostsamt uppskov med avvecklingen, som ändå kommer. Det måste vara bättre att satsa pengarna på ny sysselsättning, även om den nu innebär att man tillverkar bilar — och det är det som sker i dag. Moderater och folkpartister reserverar sig mot att olika borgensåtaganden skall gälla för Svenska Varv och för de privatägda varven. Utskottsmajorite ten anser att det är lämpligt att Svenska Varv får ett större åtagande än de privatägda varven. Det får, anser utskottet, ankomma på regeringen att fatta beslut om höjning av garantiavgiften. Även de privatägda varven har i några fall åstadkommit garantisystem och mött betydande förluster. Kontantstödets utformning har också tagits upp i en reservation. Man efterlyser högre subventionsgrad från borgerligt håll — från samma partier som i andra sammanhang säger sig vilja avskaffa alla subventioner. Utskottet konstaterar att det svenska kontantstödet kommer att bli jämförelsevis lågt. Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen på senare år med lägre inflation och fallande räntor har å andra sidan varit till fördel för varvsindustrin, liksom för övrig industri i landet. I reservation 6 kritiserar de borgerliga partierna beslutsunderlaget. Som jag nämnde inledningsvis har utskottets ledamöter under ärendets behandling haft många tillfällen att ställa frågor till företrädare för Svenska Varv och de privatägda varven m.fl. Därutöver har material av mera känslig natur varit tillgängligt för genomläsning på utskottets kansli. Behovet av kapitaltillskott är i detta fall mycket svårt att bedöma. Utskottet anser att underlaget är tillräckligt med hänsyn till både rådande omständigheter och hittillsvarande praxis. Moderaterna och folkpartiet vill att Svenska Varv skall täcka kostnaderna för avveckling av Kockums genom att i första hand sälja ut företag. Kapitaltillskott, heter det, kan då eventuellt komma i fråga nästa budgetår. Centerpartiet tillstyrker kapitaltillskott på 950 milj.kr., liksom utskottsmajoriteten, men vill också ha en avveckling av Svenska Varv-koncernen i långsammare takt. Utskottet anser att staten har en given roll som ägare av företag. De borgerliga partierna är av ideologiska skäl motståndare till detta synsätt. Statligt ägande har, med hänsyn till de problem som funnits och som finns i varvsindustrin, varit direkt nödvändigt. Därom har politisk enighet rått. Problem återstår. De hanteras bäst inom en sammanhållen koncern. Även vidareutveckling av de olika företagen bör enligt utskottets mening ske inom koncernen med utnyttjande av de samordningsvinster som då kan göras. Zenits fartygsinnehav har under det senaste året avvecklats i rätt snabb takt. Det finns nu ett avtal om försäljning till svenska intressen av ytterligare ett tiotal fartyg, vilket är bra för sysselsättningen. Avtalet löper till att börja med ett och ett halvt år. Utskottsmajoriteten anser, till skillnad mot vad som hävdas i reservation 9, att avvecklingen av fartygsinnehavet har gått bra, i varje fall det senaste året. Fem reservationer återstår, som behandlar utvecklingen av näringslivet i Malmöregionen och förbindelser över Öresund. Utskottet tillstyrker de av regeringen föreslagna åtgärderna och avvisar de förslag som framförs i reservationerna. Arbetet har enligt vad vi förstått redan kommit i gång och löper planenligt. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 34 och avslag på samtliga reservationer. Under debatten har jag gjort en del anteckningar, och jag skall ta upp något av vad de föregående talarna har sagt. Det var väl Per Westerberg som talade om en speciell lagstiftning om Prot. 1985/86:155 förlustavdrag. Jag har ett minne av att lagen inte kallades för lex Kockum utan lex Skåne-Gripen, men det spelar väl ingen roll. I det fallet var det frågan om att ett företag skulle ta över förlustavdrag utan att det företaget drev någon som helst industriell verksamhet. Det var ju en helt annan sak. I de fall som nämnts är det verkligen fråga om två företag som driver industri. Det gör både Volvo och Saab. Sedan påstod Ivar Franzén att nedläggningen av Kockums var en följd av socialdemokratisk varvspolitik.

Såvitt jag vet har samtliga partier på ett eller annat sätt varit inblandade i den varvspolitik som förts. När Kockums råkat i ett besvärligt läge, tycker jag inte att man kan påstå att det beror på socialdemokraterna. Vad det beror på kan vi alltid diskutera, men alla partier har här varit inblandade.

Fru talman! Varför det har gått illa för Kockums kan man naturligtvis tvista om. Jag bara konstaterar att industristödet inte har hjälpt. Det är snarare marknaden som har stjälpt Kockums och det industristöd som har givits runt om i hela världen. Avvecklingen av Zenit Shipping AB har gått bra, säger Bo Finnkvist, och så lägger han till brasklappen: i vart fall det senaste året. Ja, det senaste året har det gått bra. Man har äntligen fått fart på försäljningen av båtarna. Annars tycker jag att handlandet när det gäller Zenit Shipping AB möjligen kan försvaras endast med att man naturligtvis kan göra olika bedömningar av ett beslutsunderlag 1983. Men att avvecklingen har gått bra tycker jag är en mycket grov överdrift, när man har förlorat så ohyggligt mycket pengar på Zenit Shipping AB. Jag trodde att det inte längre fanns någon som var glad över det beslut som fattades våren 1983. Jag tänkte även kommentera några av de andra frågor som Bo Finnkvist tog upp. Han nämner borgensåtagandet och tycker att ett statligt företag, typ Svenska Varv, kan ha större borgensåtagande för sina sålda båtar än motsvarande privata företag. Vi gör bedömningen att man inom överskådlig framtid skall kunna sälja Arendalsvarvet. Men även om det i fortsättningen skall vara ett statligt företag, skall man ha samma arbetsvillkor och samma borgensåtagande för statliga och privata företag. När det gäller kontantstödet till beställare kan vi bara konstatera att det står i reservationen att det skall hållas inom samma ekonomiska ramar som tidigare. När det gäller informationen tycker jag att även Bo Finnkvist borde känna sig besvärad av att informationen är så utomordentligt knapphändig i propositionen. Även från socialdemokratiskt håll borde man kunna medge att de minimikrav som näringslivets börskommitté har uppställt borde uppfyllas. Jag tycker inte att vi kan vara till freds med den proposition som = Prot. 1985/86:155 avlämnats. Detta har även industriministern indirekt medgett när han säger 29 maj 1986 att mer kanske borde ha ingått. Vi gör bedömningen att det hade varit bättre att sälja företag inom Svenska Varv-gruppen för att få ordentligt med medel för att kunna sköta den fortsatta avvecklingen. Varken Bergslagen eller någon annan glesbygd tjänar på att man nu i princip startar en ny stor statlig verkstadskoncern med Svenska Varv, som det enligt vår bedömning indirekt blir fråga om. Detta cementerar bara ånyo att såväl det regionalpolitiska som det industripolitiska stödet koncentreras till storstadsregioner.

Fru talman! Jag tycker framför allt att Bo Finnkvist tog mycket lätt på några av de viktigaste principfrågorna, först och främst på det faktum att Svenska Varv uppenbarligen är på väg att bygga upp en ny, omfattande statlig industrikoncern. Det har, tycker jag, med all tydlighet framgått vid de kontakter som utskottet har haft. Både Svenska Varv, regeringen och nu också Bo Finnkvist hänvisar till att det finns koncerngemenskapsaspekter. Jag tycker inte att vi vid vår behandling av ärendet har fått några som helst belägg för den saken. Att Götaverken Arendal har affärer med Calor-Celsius, beror säkert inte på att företaget ingår i samma koncern, utan på att det är affärsmässigt motiverat. Karlskronavarvet arbetar gentemot försvaret, och det är möjligt att detta kan vara skäl till att Karlskronavarvet skall ha statligt ägarengagemang. Men det är inget som helst motiv för att ingå i Svenska Varv-koncernen. Jag tycker alltså inte att det finns någon anledning att bygga upp en ny industrikoncern. En annan viktig principfråga gäller den okänslighet som socialdemokraterna visar beträffande konkurrensneutraliteten gentemot de privatägda varven. Det är ganska anmärkningsvärt att Bo Finnkvist angriper oss när vi vill att kontantstödet skall ges ett meningsfullt innehåll. Stödet motsvarar en bråkdel av de kostnader som man är beredd att acceptera när det gäller den statliga varvsnäringen. När jag ser på insatserna kommer jag fram till att det för de privatägda varven handlar om 5-6 kr. per produktionstimme, medan det för Svenska Varv rör sig om minst tio gånger så mycket. Den tredje principfråga som jag tycker att Bo Finnkvist inte heller har diskuterat gäller om bristen på information ifrån Svenska Varvs sida om den långsiktiga strategi och om vilken affärsidé man har.

Fru talman! Bo Finnkvist sade att det skulle kunna bli samordningsvinster genom att man håller samman de företag som nu finns inom Svenska Varv i en koncern. Vi har från centerns sida, som jag sade i mitt huvudanförande, biträtt förslaget om ett kapitaltillskott av 950 milj.kr. Därför är vi kanske mera än andra intresserade av socialdemokraternas framtidsplaner för Svenska Varv. 21 Enligt vår uppfattning skall statligt företagande ha särskilda motiv för att det skall bibehållas. Sådana motiv fanns när Svenska Varv bildades. Nu menar vi att det är en angelägen uppgift att utan bindningar till speciellt statligt företagande se hur dessa företag kan göra bäst nytta inom svenskt näringsliv — för svenskarna kort och gott. Det hade varit bra om vi hade kunnat få en liten precisering därvidlag, för det är oroande att man i så hög grad knyter det hela till s.k. samordningsvinster, vilka för övrigt är mycket överdrivna, om de över huvud taget finns. Bilar ger ny sysselsättning, sade Bo Finnkvist. Det ger en antydan om den hängivenhet för storskalighet som så ofta belastar socialdemokraterna, och det vore bra om Bo Finnkvist verkligen ville sätta kraft bakom orden även när det gäller de små företagen. Detta är betydligt mer angeläget för Malmöregionen. Frågan om en bro mellan Malmö och Köpenhamn kan vi diskutera, säger Bo Finnkvist vidare. Men verkligheten är den att om man bara diskuterar, så låser man utvecklingen. Jag tror inte att det ligger någon realism i talet om en bro, åtminstone inte när det gäller en period av ett tiotal år framåt. Håller man då på och diskuterar utan att ge besked, hindrar man den förbättring av färjeförbindelserna som är angelägen för regionen. Ge klara besked och hänge er inte åt drömmar om storskalighet! I fråga om varven förelåg ett annat förslag 1983. Vi trodde att man löste de kvarvarande nybyggnadsvarvens problem bättre genom att låta ert varv vara kvar med fulla resurser och därmed förhoppningsvis en något bättre konkurrenskraft samt ökade chanser att ta hem order. Jag sade i mitt anförande att detta möjligen kunde ha givit ett bättre resultat. Jag var alltså mycket försonande i detta sammanhang - jag har ingen anledning att försöka åstadkomma gräl härvidlag. Men lika viktigt är att konstatera att det är ett faktum att den väg som socialdemokraterna valde i verkligheten har givit det resultat som vi nu ser. Det är ett konstaterande som ingen kan motsäga. Denna öppenhet tror jag att vi gör rätt i att ha i debatten.

Fru talman! Jag vill bara med anledning av den motivering som utskottet använder och som Bo Finnkvist refererar till när det gäller yrkandet om avslag på vår motion om bevarad kapacitet vid Kockums säga att vår strävan, vårt krav, är just bevarad kapacitet. Vi står inte för en politik av det slag som ni hävdar att vi skulle stå för, nämligen en ren överbryggningspolitik. Det är inte så att det bara handlar om någon sorts urskillningslös subventionering som utgår från en passiv hållning, där man sitter och väntar på att fartygskonjunkturen snart skall vända. Även om fartygskonjunkturen skulle vända har vi den uppfattningen — den har vi haft sedan många år och givit uttryck åt i många varvspolitiska debatter — att man inte skall vänta sig att nå de nivåer som tidigare förelåg. Vi har också i vår motion och i andra sammanhang klart sagt ifrån att det handlar om att använda kapaciteten på ett delvis annorlunda sätt. Vad vi har saknat är, trots att man har diskuterat dessa ting under så många år, en förståelse på andra håll för att behoven hos en systembyggande industri som ett storvarv måste knytas till andra industrigrenars och andra näringsgre nars behov. Annars kan produktionen inte upprätthållas. Det krävs ett — Prot. 1985/86:155 planmässigt och medvetet tänkande som kan bygga under en rationell 29 maj 1986 användning av en på detta sätt bevarad kapacitet. Det har vi saknat, och det har förvånat oss litet grand. Det har ju i sin tur lett till att man inför varje ny krissituation när det gäller varven har varit hänvisad till kortsiktiga och alltför provisoriska lösningar och inte kunnat foga in det hela i ett mer långsiktigt industripolitiskt tänkande, där vi menar att en systembyggande industri som ett storvarv har en naturlig och viktig plats.

Fru talman! För att börja med kontantstödet och direkt reda ut detta, citerar jag ur reservation 5 angående kontantstödet: ”- — — dock utan avsteg från principen att stödformen inte skall innebära en utvidgning av nuvarande I stöd”. Det är alltså ingen ökning det är fråga om, utan en annan form av kontantstöd. När det gäller redovisningen av beslutsunderlaget tycker jag det finns mycket att göra i den offentliga delen som föreligger i propositionen. Jag redogjorde i mitt huvudanförande för de brister som man på goda grunder kan misstänka skulle ha placerat Svenska Varv, om det hade varit med på I börsen, i samma situation som Volvo och Fermenta befinner sig i vid dagens 23 börsstyrelsesammanträde: anmälan om oriktiga uppgifter och bristande uppgifter. Det är beklämmande att vi skall behöva ha sådant. Motivet för statliga företag ansågs ju från början bl.a. vara att ge särskilt stor insyn och information, och det lever man inte på något vis upp till i dagens läge. I fråga om att sälja ytterligare företag i stället för att tillskjuta medel, håller jag gärna med Bo Finnkvist om att det är ny industri vi skall satsa på och inte att driva förlusttyngda varv vidare, som saknar förutsättningar för att nå resultat inom rimlig tid. Det vi har vänt oss emot är att stödet har koncentrerats till stora företag i storstadsregioner i stället för att ge lika möjligheter i synnerhet för företagsamhet i glesbygdsområden, i Bergslagsbygden m.m. Vad vi anser är att om några lättnader skall göras så är det i de mest utsatta områdena, och det är faktiskt inte så att Göteborg och Malmö i dag hör till de mest utsatta områdena ur sysselsättningssynvinkel.
Fru talman! Det är naturligtvis alldeles riktigt, som Bo Finnkvist påpekar, att bakom ställningstagandena ligger en skillnad i synsätt när det gäller statligt företagande. Vi avvisar inte helt och hållet att det vid särskilda tillfällen kan finnas skäl att ha ett statligt ägarengagemang. Men i det här fallet anser vi att det inte föreligger sådana skäl. Vi kan inte förstå varför staten skall producera rör, pannor, oljeplattformar eller CAD/CAM-system, när man precis lika gärna kan göra det i privat regi. Det fanns skäl tidigare, när vi fick det statliga engagemanget. Då gällde det att klara anpassningen i en bransch med problem. Nu föreligger inte det skälet. Och vi kan klara avvecklingskostnaderna genom att sälja ut t.ex. Calor Celcius, Götaverken Arendal och andra enheter. Beträffande information tycker också jag att det är riktigt att vi skall ställa krav även på det privata näringslivet. Vad vi säger är att vi skall ställa krav både på det privata näringslivet och i fråga om en sådan här begäran om kapitaltillskott. Vad vi tycker är anmärkningsvärt är att man från socialdemokratiskt håll kräver bättre information vid nyemissioner inom det privata näringslivet, men tar så lätt på informationsfrågan när det gäller ett stort kapitaltillskott till ett statligt företag.
Fru talman! Det var inte så, Bo Finnkvist, att jag ställde bilindustrin mot ett fortsatt byggande av stora handelsfartyg vid Kockums varv. Vad jag efterlyste var en kraftfull deklaration från det regeringsbärande partiet om att småföretagen var av mycket central betydelse för Malmöregionen och att det var den vägen man skulle få en stabilare framtid. Vi kan aldrig komma ifrån att ensidigt stora företag har andra riskmoment än vad en företagarstruktur uppdelad på många branscher och mindre företag innebär. I brofrågan fick jag inget besked. Tydligen skall det vara en diskussionsklubb några år framöver, vilket kommer att låsa upp utvecklingen i Malmöregionen. Jag fick inte heller något klarläggande beträffande de konkreta framtidsmålsättningarna för Svenska Varv. Jag vill upprepa: De motiv som fanns för att bilda Svenska Varv finns inte längre. De samordningsvinster som Prot. 1985/86:155 socialdemokraterna hoppas på kommer man sannolikt inte heller att uppnå. 29 maj 1986 Då borde det vara rimligt att verkligen fundera över vad som är bäst för Sverige avseende den här gruppen av företag. Vi har biträtt förslaget om 950 milj.kr. för att vi skall få rådrum för att under bästa möjliga förutsättningar göra det som är absolut vettigast av den här företagsgruppen. Det vore mycket värdefullt om socialdemokraterna utan förutfattade meningar ställde upp på den analysen och också fullföljde det i handling.

Fru talman! Per Westerberg pratar återigen om kontantstödet. Vad man egentligen är ute efter är att få ett bättre kontantstöd till de privata varven. Vad jag kan förstå kostar det pengar. Det innebär högre subventionering. Det går ju an att konstruera stödet så att det helst inte upptäcks utomlands. Det är så det hela skall gå till — det vet vi. Men nu är vi med i den här karusellen, och vi ger i högre grad subventioner till industrin. Jag tror att ni moderater inte tycker att vi skall föra en sådan politik utan att ni egentligen är rätt belåtna med det vi föreslår. Men ni måste ju kritisera oss för någonting. Jag vill i ärlighetens namn säga att jag är tillfredsställd med att Per Westerberg har varit i Bergslagen och försökt sätta sig in i de problem som där finns. Jag är ju själv därifrån. Jag tycker däremot inte om när man ställer område mot område på det sätt som det här har gjorts vissa försök till. Situationen i Bergslagen blir inte bättre om vi misshandlar varvsorterna. Jag tycker att vi skall ha rätt stor respekt för vad som under tio år har skett och fortfarande sker på varvsorterna. Det innebär ju mycket stora bekymmer om 20 000-25 000 människor i Sverige förlorar jobben — oavsett om det sker i glesbygd eller i storstadsregion. Om staten äger det företag som berörs måste den försöka hjälpa till genom att sätta in åtgärder. Jag vet inte om det var något ytterligare av det jag sade i mitt anförande som nu har tagits upp. Det är möjligt att jag är dålig på att läsa när jag står här i talarstolen, men jag tror inte att jag över huvud taget nämnde något om en bro över Öresund. Jag sade bara att propositionen innehåller förslag om Öresundsförbindelser. Jag har inte kommenterat denna fråga i mitt anförande, och jag har inte tänkt att göra det. Jag vet att frågan diskuteras i Skåne, och det är nog där som den är mest intressant. Utöver satsningen på bilfabrik satsas också på att utveckla småföretagandet i Malmöregionen.

Fru talman! På grund av dagens regeringssammanträde kunde jag tyvärr inte vara med från början av debatten. Jag kom in i kammaren när Jörn Svensson läxade upp de borgerliga för deras hyckleri när det gäller industristödet och även det regionalpolitiska stödet. Det var en välgörande 25 omgång han stod för. De borgerliga regeringarnas linje var ju att hålla all möjlig olönsam industri och dödsdömda företag under armarna. Under de borgerliga åren låg ju checkhäftet ständigt framme inte bara på industriministerns bord utan t.o.m. även på bordet ute i väntrummet till akutmottagningen. Den borgerliga ekonomiska politiken, och industripolitiken, var ju orsaken till det moras som uppstod och den kris som Sveriges ekonomi försattes i. Fru talman! Riksdagen står i dag inför ytterligare ett beslut om varvspolitiken -— ett i en lång rad under 70 och 80-talen. De regelbundet återkommande debatterna och besluten är närmast att se som ett uttryck för den i stort sett permanenta kris som varvsindustrin i Sverige och i större delen av vår omvärld befunnit sig i under denna period. Det har rått en kraftig obalans mellan kapacitet och efterfrågan. Det internationella stödet till varvsindustrin har pressats upp till en helt orimlig nivå. De riktlinjer för varvspolitiken som nu gäller fastställdes i 1983 års riksdagsbeslut, som innebar en betydande neddragning av varvskapaciteten och ett första steg i en avtrappning av subventionerna till varven. Sverige var den första nation som fattade beslut om att verkligen anpassa varvskapaciteten till rådande efterfrågan. Jag skall erkänna att vår neddragning är mycket kraftig: efter avvecklingen av Uddevalla och neddragningen vid Kockums har vår varvskapacitet reducerats med 90—95 96 sedan 1975. Många nationer har varit tvungna att följa efter, och andra — jag skall inte räkna upp dem — har denna svåra uppgift framför sig. Det regeringsförslag som riksdagen i dag behandlar innebär att inriktningen på varvspolitiken ligger fast. Förslaget utgör enligt min mening ett gott exempel på den industripolitik regeringen driver, nämligen nedtrappning av subventioner till företag och branscher i kris och en kraftig satsning på utveckling och förnyelse av svensk industri. Med förslaget vill regeringen ta vara på det utvecklingsbara, det som kan bli morgondagens produktion och jobb. Att driva denna linje har krävt mycket av målmedvetenhet och konsekvens. Det har också fordrats svåra och obehagliga beslut, som berört många människor och skakat många regioner: nedläggningen av Uddevallavarvet och avvecklingen av den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Det har varit beslut som skurit in i hjärteroten hos många människor och som gällt yrkestraditionerna, yrkesstoltheten och risken för en ny osäker framtid i arbetslöshet. Men det har varit nödvändiga beslut. Samtidigt med dem har regeringen satt in en mångfald åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen, för att bredda arbetsmarknaden och för att förstärka utbildning och infrastruktur, åtgärder som lagt grunden till en långsiktig trygghet för människorna och regionen. Det är min och regeringens övertygelse att denna huvudlinje i industripolitiken bör fullföljas, när vi nu står inför ett nytt varvsbeslut för att ge återstående delar av svensk varvsindustri förutsättningar för en fortsatt verksamhet och för att ge de berörda regionerna utvecklingsmöjligheter. Fru talman! Jag kan i dag, några månader efter det att propositionen lades på riksdagens bord, konstatera några saker: Det första konstaterandet är att den dystra bedömningen av utsikterna för den civila fartygsproduktionen vid Kockums står sig och t.o.m. har förstärkts. De kalkyler som gjordes när det blev klart att Kockumsinte kunde = Prot. 1985/86:155 klara det krav på lönsamhet som ingick i 1983 års beslut innebar att staten 29 maj 1986 varje år skulle ha behövt skjuta till minst 400 milj.kr. i stöd till Kockums. Det var fråga om stöd i olika former. Beloppet var dessutom kalkylerat på basis av fullt kapacitetsutnyttjande och hög kostnadstäckning. Varje avsteg från dessa höga ambitioner skulle ha inneburit ytterligare krav på subventioner. Vi bör dessutom ha klart för oss att stödet med stor sannolikhet skulle ha behövts en bra bit in på 1990-talet, och ovissheten om varvsindustrins situation efter denna tidpunkt är stor. Jag kan alltså i dag konstatera att det efter neddragningsbeslutet inte har inträffat något som motsäger dessa dystra kalkyler. Dessutom kommer det dagligen in beskrivningar av hur allvarligt läget är för varvsindustrin i Europa, där varven trots enormt stora subventioner inte har sysselsättning. Det kommer också in rapporter om stora svårigheter för varven i Fjärran Östern — det gäller såväl Korea som Japan. Inte heller där är det möjligt att bibehålla full sysselsättning vid varven. Utvecklingen av oljepriserna har lett till spekulation om en förbättring för tankertonnaget. Hur den utvecklingen kommer att slå för varven är i dag helt omöjligt att förutspå. Det är dock klart att europeiska varv med sin kostnadssituation har svårt att konkurrera om order på standardtonnage. Jag vill tillägga, med anknytning till den industripolitik som jag haft ansvaret för sedan 1982, att det otvivelaktigt är en dålig politik att driva verksamhet inom områden som inte kan ge långsiktig lönsamhet och därmed överlevnad för företaget och trygghet för de anställda. Det andra konstaterandet jag vill göra i dag är att insikten om att beslutet var välmotiverat vuxit sig starkare. I näringsutskottets behandling har bedömningen som låg till grund för regeringens beslut inte ifrågasatts från något håll. Visserligen förs kravet på fortsatt produktion av handelsfartyg vid Kockums fram i några motioner, men inte ens motionärerna hävdar i dag att den civila fartygsproduktionen vid Kockums har några framtidsutsikter. Mitt tredje konstaterande är detta: Arbetet med att förnya och bredda arbetsmarknaden och utveckla näringslivet i Malmöregionen har startat. Av flera skäl var det viktigt att komma i gång snabbt. Regeringen valde att tillkalla en regional samordningsgrupp under ledning av landshövding Bertil Göransson. Därigenom har vi kunnat utnyttja den bästa sakkunskapen om regionens problem och möjligheter. Jag anser det vara principiellt viktigt att regionens egna företrädare i möjligaste mån kan medverka och ta ansvar för åtgärdernas genomförande. Det är också med tillfredsställelse jag kan konstatera att gruppen fungerar väl. Man har lämnat förslag till hur de 10 milj.kr. skall användas som regeringen har föreslagit skall ställas till länsstyrelsens förfogande. Förslaget omfattar bl.a. satsningar på en rad framtidsinriktade projekt, som syftar till att utveckla och förnya regionens näringsliv. Ett gemensamt drag för projekten är att de utnyttjar den kompetens i regionen som finns på universitet och högskolor samt i företagen. Projekten finns inom områden som marinoch undervattensteknologi, mikroelektronik, produktionsteknik och läkemedelsteknologi. 2 Beträffande förslaget att förstärka den regionala utvecklingsfonden med 8 milj.kr. i statliga medel kan jag med tillfredsställelse konstatera att Malmö kommun och landstinget beslutat att bidra med ytterligare 4 milj.kr. vardera. Ett handlingsprogram för att utnyttja de utökade resurserna om totalt 16 milj.kr. har redan utarbetats. Förslaget innebär bl.a. insatser, som förutom till fondens ordinarie målgrupp riktar sig speciellt till tidigare anställda vid Kockums för småföretagssatsningar, till Kockums underleverantörer för småföretagssatsningar samt till underleverantörer till bilindustrin för småföretagssatsningar. Jag anser att detta är ett bra exempel på samverkan mellan statens och regionens intressen. I regeringens program har förslag lämnats om att bilda ett regionalt investmentbolag. Den statliga insatsen, högst 50 milj.kr., skall motsvaras av en insats av bundet eget kapital från privata intressenter, som skall vara minst 1,5 gånger den statliga insatsen. Den regionala samordningsgruppen har i dagarna lämnat ett förslag beträffande investmentbolaget. Gruppen har fått starka indikationer på att regionens näringsliv är berett att satsa de 75 milj.kr. som krävs för att bolaget skall komma till stånd med en statlig insats på 50 milj.kr. Regeringen skall inom kort ta ställning till förslaget. Syftet med dessa båda insatser är att bredda näringslivsstrukturen i Malmöregionen — insatser för att få fler småföretag. De som hävdar att regeringens Malmöinsatser inte är småföretagsinriktade talar mot bättre vetande. Och dessutom — en bilfabrik är väl ändå inte fy skam för underleverantörerna och för småföretagen! Ett marinoch undervattensteknologiskt centrum i Malmö skulle kunna få en positiv inverkan på utvecklingen av de kvarvarande delarna av Kockums. En stiftelse, Uveon, har bildats av Lunds universitet, Kockums och länsstyrelsen. I stiftelsens styrelse är även chefen för marinen representerad. Stiftelsen kommer att aktivt delta i uppbyggnaden av det planerade centret. För närvarande utreds frågor om verksamhetsinriktning, organisation och finansiering av den regionala samordningsgruppen. När det gäller etableringen av Saab:s bilfabrik, som är den sysselsättningsmässigt tyngsta delen av regeringens åtgärder — drygt 2 000 nya arbetstillfällen inom Malmöregionen — fortskrider arbetet planenligt. De nödvändiga kontakterna mellan regionala och lokala myndigheter, inkl. den regionala samordningsgruppen och Saab-Scania, har upprättats. Förhandlingar pågår mellan Saab-Scania och Svenska Varv om villkoren för en etablering på delar av det nuvarande varvsområdet. Ett arbetsförmedlingskontor har upprättats på Kockums varvsområde. Planeringen för användningen av de särskilda medel som länsarbetsnämnden disponerar samt medlen för beredskapsarbeten pågår. Bland andra aktiviteter — för att bara nämna ett exempel till — med anknytning till regeringens åtgärder finns planer på ett symposium med Skånes kommuner för att åstadkomma en bättre samordning dem emellan, förberedelser inför ett beslut om Öresundsförbindelserna och bildandet av näringslivets arbetsgrupp m.m. Jag vill tillägga, fru talman, att det vore skräp om Malmöregionen, näringslivet i Skåne och Skånes utbildningsenheter vid Lunds universitet och tekniska högskolan, som har så stora möjligheter, efter dagens beslut inte skulle kunna förnya och utveckla Malmöregionen. Malmöregionen och södra Sverige har avsevärt större förutsättningar att lyckas i detta svåra arbete än många andra regioner i landet. Den strukturomvandling som nu har påbörjats och som har möjliggjorts genom regionalpolitiska insatser visar Sveriges styrka som industriland, där staten i samverkan med kommuner, företag och fackliga organisationer samverkar vid kortsiktigt svåra men långsiktigt riktiga beslut. Fru talman! Det förslag som riksdagen i dag behandlar innebär att vi fullföljer den politik som påbörjades i och med 1983 års varvsbeslut. Jag vill ta upp några frågor. Först något om stödet till varvsindustrin. Det svenska varvsstödet har sedan det i större omfattning infördes på 1970-talet kostat skattebetalarna oerhört stora belopp. Det har varit ett brett spektrum av insatser som omfattat förlustteckning, direkt beställarstöd och räntestöd. Vidare har staten fått vidkännas mycket omfattande förluster på redan producerade fartyg, bl.a. genom att man i stor utsträckning har tvingats infria utställda fartygskreditgarantier. Sammantaget betyder detta att de totala kostnaderna för de senaste tio årens insatser för svensk varvsindustri uppgår till drygt 35 miljarder kronor. Givetvis är det omöjligt att fortsätta på den vägen. Därför har också nedtrappningen av subventionerna inletts. Det direkta produktionsstödet till de privata varven upphörde i och med utgången av år 1985 — i enlighet med riksdagsbeslutet från 1983. Vi bör nu gå vidare på den vägen. Regeringens förslag innebär en fortsatt nedtrappning och en strävan efter sundare affärer samt mindre risker för staten och en ersättning till staten för de risker som tas. Men att nu helt avskaffa varvsstödet vore att omöjliggöra för de kvarvarande varven att konkurrera med utländska företag. I stället bör vi söka vägar som innebär en fortsatt ansvarsfull nedtrappning. I propositionen föreslås två förändringar vad gäller varvsstödet: ett införande av kontantstöd och en viss höjning av garantiavgiften. Räntestöd och statlig garantigivning föreslås kvarstå under ytterligare tre år. Kontantstödet är ett alternativ. Förutom att det har en stödeffekt stimulerar det också utvecklingen mot en ökad andel beställningar utan statliga garantier, vilket medför att den statliga förlustrisken bortfaller men också att riskerna minskar för varven. Med detta stöd bygger man vidare på den grund som regeringen med sin ekonomiska politik har lagt, vilken har lett till en lägre inflationstakt och sänkta räntor. Denna allmänna inriktning av politiken har inneburit fördelar även för svensk varvsindustri. När det gäller kreditgarantiavgifterna var tanken redan vid det förra varvsbeslutet att systemet skulle vara självbärande, dvs. att avgifterna skulle vara så anpassade att dom kunde täcka dels administrationskostnader, dels förluster på grund av lämnade garantier. Mot bakgrund av detta bestämdes avgiften till 0,5 22. Men det blev inte som man hade tänkt. Förlusterna inom garantisystemet under den hittillsvarande stödperioden har kraftigt överstigit avgifterna. Till dessa förluster har även privata varv bidragit. För att möta framtida risker har därför regeringen i varvspropositionen föreslagit att avgiften höjs med 0,25 procentenheter i tre omgångar, dvs. med totalt 0,75 procentenheter. Jag vill understryka att höjningen inte föreslås för att man skall kunna täcka tidigare förluster utan just för att man skall kunna möta framtida risker. Jag tror att det har förekommit vissa missförstånd på denna punkt, och det är därför angeläget att slå fast att det inte rör sig om någon retroaktiv åtgärd. Jag är medveten om att det finns starka önskemål från de privata varven om högre subventionsnivåer. Men regeringen är av den uppfattningen att varvsstödet även fortsättningsvis måste minskas. Regeringens förslag innebär därför ingen garanti för att inte också vissa privata varv — liksom Svenska Varv — tvingas förändra sin verksamhet. Samtidigt anser regeringen att det är väsentligt att vi har fortsatta möjligheter till service och reparationer av fartyg vid Sveriges kuster. Denna fråga bör kartläggas och noga följas i framtiden, och regeringen föreslår därför att statens industriverk ges i uppdrag att göra detta. För att säkerställa att erforderlig kapacitet finns tillgänglig föreslår regeringen att industriverket får disponera 25 milj.kr. under de kommande tre åren. Så till frågan om kapitaltillskott till Svenska Varv. Svårigheterna för Svenska Varv när det gäller varvsanknuten verksamhet är säkerligen inte över. Jag tror t.ex. att de dramatiska svängningarna på oljemarknaden kommer att påverka förutsättningarna för investeringar i offshore-branschen, vilket kan komma att påverka Götaverken Arendal. Det kapitaltillskott till Svenska Varv, som regeringen har föreslagit i varvspropositionen, skall ses som en fortsättning på de mål och resurser som bestämdes för företaget i riksdagsbeslutet 1983. Vid denna tidpunkt förutsågs inte de kostnader som kom att uppstå också för Svenska Varvs fordringsengagemang för fartyg. Detta har medfört att Svenska Varv nu fått en soliditet, som innebär att moderbolaget utan ytterligare kapitaltillskott skulle ha förbrukat en del av sitt aktiekapital efter det att beslut fattats om nedläggning av handelsfartygsproduktionen vid Kockums och de kostnader detta medför. Det är nödvändigt att staten som ägare till Svenska Varv tar sitt ägaransvar och återger företaget en finansiell styrka, så att man på ett ansvarsfullt sätt kan ta de kostnader som otvivelaktigt kommer att uppstå i den fortsatta omstruktureringen och utvecklingen av verksamheten. Regeringen utgår från att kapitaltillskottet skall ge företaget styrka inte bara för defensiva åtgärder, utan också för offensiva åtgärder inom de områden som är nödvändiga för att utveckla de starka sidorna av företaget. Det finns också många starka sidor i Svenska Varvs företagsgrupp. Avsikten med det föreslagna kapitaltillskottet är dock inte att det skall möjliggöra en omfattande expansion av företaget. Självfallet kan såväl förvärv som försäljningar aktualiseras som en naturlig del av den löpande verksamheten, men några större förvärv tillåter inte det föreslagna kapitaltillskottet. Regeringen avser inte heller att ge några pekpinnar till Svenska Varv om att sälja ut företag. Struktureringen måste ske främst inom ramen för de företag som nu ingår i koncernen. Men kapitaltillskottet ger företaget möjligheter att satsa på de utvecklingsbara och livskraftiga delarna av verksamheten — helt i linje med regeringens industripolitik. Jag vill åter framhålla att utvecklingsbara och livskraftiga delar inte saknas: Flera av dotterföretagen ger i dag ett tillfredsställande resultat, och andra bedöms kunna göra detta inom de närmaste åren. Dessa möjligheter måste företaget ta vara på. Däremot tar regeringen avstånd från förslagen att sälja lönsamma dotterföretag som ett medel för kapitalanskaffning. Till sist den dagsaktuella frågan om fartygsinnehavet. Zenits fartyg har under det senaste året avvecklats i snabb takt. Jag ser med stor tillfredsställelse att det nu finns ett preliminärt avtal att sälja ytterligare tio fartyg. Genom att sälja till svenska intressen bidrar företaget till att hålla flera hundra svenskar sysselsatta åtminstone ett och ett halvt år — förhoppningsvis längre. Avvecklingen av det återstående fartygsinnehavet fortsätter. Fru talman! Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att utskottet ställt sig bakom propositionen. Med ett beslut med detta innehåll fullföljer vi en politik, där vi trappar ner varvssubventionerna och i stället satsar våra resurser på utveckling och förnyelse.

Fru talman! Den eviga debatten om vem som bär skulden till industristödet under slutet på 1970-talet och början på 1980-talet kan naturligtvis göras oändlig. Jag vill bara komma tillbaka till ett par protokoll från april 1980 och juni 1981, då Thage Peterson själv här i kammaren inte alls förfäktade den uppfattningen att stödet skulle dras ned utan snarast talade om ytterligare satsningar på produkttankers, tankfartyg, offshore-industri m.m. Han agerade även i ganska betydande utsträckning mot nedläggning av Öresundsvarvet och för bevarande av detta varv. På den borgerliga akutmottagningen må det ha legat ett checkhäfte framme, men i så fall satt nog Thage Peterson i väntrummet och fyllde i en del i förväg — med tanke på det aktiva stöd som gavs för delar av industristödspolitiken. Vi moderater har ganska väsentligt kämpat emot industristödspolitiken. Hade Thage Peterson gett oss bistånd i det avseendet 1978 hade vi redan då lagt ned två av storvarven och bantat de två resterande kraftigt. Det hade gjort att vi nu hade haft färre båtar att ta hand om i Zenit. Hade Thage Peterson också gett oss stöd 1983 för en omedelbar avyttring av Zenits fartygsengagemang, hade vi kunnat spara avsevärda medel. Vi har sedan 1983 års beslut lagt ned sammanlagt 5 miljarder kronor i Zenit. Det är gigantiska belopp som där har gått till spillo. Det vi vänder oss emot är självfallet att det görs stora industristödssatsningar i storstadsområden på stora företag, medan glesbygd och små företag i det närmaste förbigås med tystnad. Vi tycker att det i sak är fel. Det hade varit bättre att ge ett generellt stöd eller möjligheter för mindre och medelstora resp. stora företag att utvecklas och skapa ny sysselsättning än att fortsätta försvara industristödspolitiken. När det gäller den aktuella propositionen och Svenska Varv måste jag faktiskt ställa frågan här vad som egentligen gäller. I propositionen påstås att delar av aktiekapitalet i Svenska Varv AB var förbrukat vid årsskiftet. Det strider mot vad som kan uttydas i årsredovisningen, och det finns alltså en ganska allvarlig skillnad på en av de väsentligaste punkterna i beslutsunderlaget. Det finns anledning för Thage Peterson att ånyo redogöra för varför man inte är beredd att i framtiden gå in för att se till att man kan uppnå rekommendationerna från näringslivets börskommitté om minimikrav på den information som skall lämnas vid kapitaltillskott. Fel och brister när det gäller informationen har ju lett till att både Volvo och Fermenta i dag är uppe ibörsstyrelsen med hot om prickningar eller olika former av avregistreringar.